Herr talman! Jag sade inte, Nils Berndtson, att vi skulle ha en folkomröstning. Jag frågade: Om vi hade en folkomröstning och den visade att den överväldigande majoriteten av svenska folket ville behålla monarkin, skulle då Nils Berndtson anse att det var odemokratiskt att behålla monarkin? Det var den frågan jag ställde. Sedan kan man naturligtvis diskutera vad som är orsaken till att t.ex. socialdemokraterna inte aktualiserar det krav på republik som de sedan 1911 har inskrivet i sitt program. Jag skulle tro att socialdemokraterna gjort samma bedömning som jag, nämligen att det kravet inte skulle ha särskilt stor resonans i en bredare folkopinion.

Herr talman! En av de frågor som aktualiseras i grundlagsbetänkandet från konstitutionsutskottet är folkomröstningsinstitutet. Det finns i vår författning två möjligheter att anordna folkomröstningar. Den ena möjligheten gäller omröstningar i grundlagsfrågor. Det är beslutande folkomröstningar, och det finns strikta regler för hur de skall komma till stånd och hur de skall genomföras. Den andra möjlighet som författningen ger är att riksdagen kan besluta att anordna rådgivande folkomröstningar i vilka frågor som helst. Härvidlag gäller emellertid att en rad problem som med nödvändighet uppkommer, när en folkomröstning skall beslutas och genomföras, i författningen lämnas därhän. I en centermotion som väcktes under den allmänna motionstiden i våras, således före folkomröstningen i atomkraftsfrågan, har en del av dessa brister påtalats. Ett knippe av svårigheter som man inte kommer förbi hänger samman med frågeformuleringen. Formellt kan riksdagens majoritet besluta om hur frågorna skall ställas. I realiteten är det nödvändigt med förhandlingar och uppgörelser, om frågan är kontroversiell. Dessa förhandlingar kan bli segslitna och komplicerade. I dessa förhandlingar måste också avgöras hur många olika frågor som skall ställas. Det kan i värsta fall bli åtminstone lika många som det finns partier i riksdagen. Genom förhandlingar måste också avgöras hur kampanjerna skall finansieras och hur medlen skall fördelas på olika alternativ. Även detta kan bli en segsliten tvistefråga. Andra svårigheter är knutna till tolkningen av omröstningsresultatet. När fler än två alternativ förekommer och inget av dessa uppnår majoritet måste osäkerhet uppkomma om vad som verkligen är omröstningens resultat. Vidare uppkommer frågan, hur bindande omröstningsresultatet är för riksdagen. Formellt är omröstningen enbart rådgivande. Men om partierna går ut i omröstningskampanjen och försäkrar att de skall följa omröstningsresultatet så är denna formellt fria prövning för riksdagens del reellt borta. Om resultatet av omröstningen är sådant att omröstningen inte ger något klart besked — vad gör riksdagen då? Och hur länge skall ett resultat aven Nr 27 rådgivande omröstning anses gälla? Krävs det en ny folkomröstning innan Onsdagen den riksdagen kan frångå omröstningsresultatet? Var går i realiteten gränsen 19 november 1980 mellan rådgivande och beslutande folkomröstning? Är gränsen kanske bara en fiktion som det inte är möjligt att upprätthålla i verkligheten? Motionen skrevs, som jag redan nämnt, före omröstningen i atomkraftsfrågan. Den omröstning som sedan ägt rum visar att de frågor som restes i motionen är i hög grad relevanta. Vi fick mycket besvärliga förhandlingsomgångar innan folkomröstningslagen kunde spikas. Vi fick tre alternativ, varav två — ettan och tvåan — i kampanjen framställdes ömsom som helt identiska, ömsom som vitt väsensskilda, i mycket beroende på vilket auditorium man vände sig till. Ingen av de tre linjerna fick majoritet. Ändå framställdes det efter omröstningen som om linje 1 och 2 vann. De var identiska i sin framställning på valsedlarnas ena sida men olika på baksidan. Vad innesluter således den påstådda majoriteten? Skall baksidorna, som väljarna också röstade på, räknas eller ej? Efter omröstningen tycks man över huvud taget ha varit snabb att glömma alla baksidor med atomkraften. Liksom det finstilta på försäkringsbreven till många slarviga försäkringstagares förvåning ofta får avgörande betydelse för om ersättning skall utgå eller ej, borde väl även baksidornas text för folkomröstningsdeltagarna ha något värde, tycker man. I motionen kräver vi att de erfarenheter som vi nu har av det rådgivande folkomröstningsinstitutet skall utvärderas av en parlamentarisk utredning och att denna utredning också skall komma med förslag till en annan, mera ändamålsenlig reglering. Trots att behovet förefaller så uppenbart och ytterligare styrkt av erfarenheterna från den senaste folkomröstningen, har vi inte fått majoritet för vårt förslag i utskottet. Vi återupprepar kravet i reservation 1 vid utskottets betänkande. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Jag vill inte påstå, Hilding Johansson, att jag är utrustad med någon speciell profetisk gåva, men långt innan folkomröstningen i atomkraftsfrågan ägde rum förutsåg jag de svårigheter som skulle komma — vi hade en debatt om det i kammaren — och de kom. Man behöver alltså inte ha några övernaturliga egenskaper för att inse bristerna i det folkomröstnings institut som vi nu har. Hilding Johansson argumenterar utifrån den ståndpunkten att det här är ett område som är så komplicerat att det inte finns några möjligheter att komma fram till en vettig ordning. Det är en litet originell attityd i den här kammaren, som brukar vara så rationell i sin syn på tillvarons problem. Ibland erkänner vi att problem är svårlösta, men vi ger sällan upp. Vi försöker hitta framkomliga vägar. Enligt författningen har vi möjlighet att anordna folkomröstningar. Denna möjlighet utnyttjas då och då. Ingen, inte ens socialdemokraterna, som visserligen tycks ha någon slags principiell motvilja mot folkomröstningar, har sagt att man skall förbjuda folkomröstningar. Möjligheten skall alltså finnas kvar. Men man vill inte göra något åt de brister som vidlåder den nuvarande ordningen och som jag har påtalat. Man vill inte ens att vi skall få en ordentlig sammanställning av de erfarenheter som finns av folkomröstningar. Är det möjligen för att man vill diskriminera folkomröstningsinstitutet som sådant som man intar den attityden? I så fall bör man säga det rent ut. Sedan sade Hilding Johansson att vi inte skall sätta till en massa utredningar. Det är i och för sig en lovvärd ambition. Då förutsätter jag att när vi går till behandlingen av frågan om hur majoritetsval skulle ha utfallit i 1979 års val Hilding Johansson kommer att stödja utskottsmajoriteten. Reservationen kräver ju just en utredningi en fråga som, till skillnad från den fråga jag här har tagit upp, sannerligen inte behöver utredas. Det är alltså en ren okynnesutredning som socialdemokraterna där begär. Innan vi hade möjlighet att anordna folkomröstningar i grundlagsfrågor sades det att även den frågan var omöjlig att lösa. Den är löst. En utredning har grubblat över problemen och kommit fram till ett förslag som sedan med mycket stor majoritet antogs här i kammaren. Det gäller alltså att sammanställa erfarenheterna, att sätta sig ned och tänka igenom problemen och utarbeta konkreta förslag. Det är detta vi har begärt i vår reservation.

Herr talman! Jag skall inte fortsätta resonemanget om onödiga utredningar. Jag vidhåller den uppfattning jag framförde i mitt tidigare inlägg på den här punkten. Majoritetsval saknar all aktualitet i vårt land. Vi vet på ett ungefär hur de skulle slå. Det finns alltså inget behov av nytt material. När det däremot gäller frågan om folkomröstningar vill jag säga att bestämmelserna om dem är en bestående del av vår författning som vi använder då och då i det praktiska livet och som — det visar all erfarenhet — fungerar mycket dåligt. 5 Vad blev resultatet t.ex. i atomkraftsomröstningen? Det kan man sannerligen på goda grunder ha många olika uppfattningar om. Anser Hilding Johansson att ett sådant tillstånd är tillfredsställande? Det innebär ju att man mer eller mindre har misslett de människor som tror att de på ett avgörande sätt bidrog till något slags beslut genom omröstningen! Sedan ställde jag frågan: Hur länge skall ett folkomröstningsresultat gälla? Den frågan är inte oväsentlig. Skall vi anse att man när det gått en viss tid kan — eftersom folkomröstningen formellt är rådgivande — strunta i resultatet, riva upp det och göra som vi gjorde t.ex. i högertrafikfrågan? Eller skall vi anse att det krävs en särskild folkomröstning igen för att man skall kunna ändra tidigare beslut? Vad skulle t.ex. hända om regeringen plötsligt lade fram en proposition som på många punkter gick stick i stäv mot alla de alternativ som fanns i folkomröstningen och riksdagen antog den? Det är ett problem som Hilding Johansson inte vill diskutera och som han tycker inte behöver utredas. Det går inte med generella regler, säger Hilding Johansson. Jo, det är det vi måste sträva efter. Det är ett sätt att effektivisera vårt folkomröstningsinstitut och öka möjligheterna för medborgarna att verkligen göra relevanta ställningstaganden. På alla andra områden eftersträvar vi generella regler. Vi har gjort det t.ex. när det gäller möjligheterna till omröstning i grundlagsfrågor. Vi har självfallet sådana regler när det gäller de vanliga, allmänna valen och på alla möjliga andra författningsområden. Varför skulle vi då inte ha det just här?

Herr talman! Konstitutionsutskottets majoritet har än en gång yrkat avslag på en socialdemokratisk partimotion gällande vidgad rösträtt för invandrare som inte är svenska medborgare. I vår motion nr 1979/80:459 har vi föreslagit att en särskild, parlamenta = «+ riskt sammansatt utredning skall tillsättas med uppgift att studera invandrarnas deltagande i 1976 och 1979 års kommunalval och i folkomröstningen i kärnkraftsfrågan. Utredningen skall enligt motionärerna också ges i uppdrag att utreda frågan om rösträtt för invandrare utan svenskt medborgarskap i riksdagsval och andra åtgärder för att underlätta deras deltagande i den demokratiska beslutsprocessen. Det är inte första gången vi socialdemokrater har lämnat en motion av detta slag. 1977/78 års riksmöte hade en i stort sett identisk motion att ta ställning till, och vi i den socialdemokratiska riksdagsgruppen har år efter år återkommit med samma krav. Tittar vi på betänkanden med anledning av dessa motioner och erinrar oss debatterna här i kammaren, så måste vi tyvärr konstatera att ärendet inte har kommit en enda millimeter närmare sin lösning. Majoritetens argument mot vidgad rösträtt för invandrare utan svenskt medborgarskap är i dag precis desamma som 1977, 1978 och 1979. Och inte nog med det: argumenten är precis desamma som högerpartierna använde mot allmän, lika rösträtt och mot rösträtt för invandrare i kommunalval. Jag kan i och för sig acceptera moderaternas argumentation i dessa frågor, eftersom den hör till det partiets idéarv. Men jag har ingen förståelse för om centern och folkpartiet ställer upp bakom samma idéarv. Mina partikamrater här i riksdagen och hundratusentals invandrare, som fortfarande saknar rösträtt i riksdagsvalet, förväntar sig liksom jag att centerpartistiska och folkpartistiska ledamöter i den svenska riksdagen skall vara beredda att ta ett första steg på vägen att vidga rösträtten för invandrare som saknar svenskt medborgarskap. Vi invandrare är födda optimister oavsett medborgarskap, 101 och den optimismen innebär bl.a. förhoppning om ökad förståelse mellan svenskar och invandrare för varandras elementära behov av demokratiska rättigheter. Till slut vill jag kommentera ett par uppgifter i dagens betänkande. I betänkandet påpekas att den kommunaldemokratiska kommittén i sina tilläggsdirektiv har att särskilt uppmärksamma underrepresenterade gruppers, bl.a. invandrarnas, möjligheter att aktivt delta i det kommunalpolitiska arbetet. Det är bra, men kan inte ersätta det som vi socialdemokrater föreslår. Jag skulle också å invandrarnas vägnar vilja tillägga att det bästa sättet att förbättra olika underrepresenterade gruppers representation i kommunala och andra organ är att fördjupa demokratin i våra egna partiorganisationer och försöka finna lösningar som möjliggör delaktighet även för invandrare. Den andra uppgiften gäller hänvisningen till den nytillsatta utredning som skall se över frågan om invandringen och invandrarnas situation i Sverige. I direktiven står att utredningen skall utvärdera effekten av de reformer som har genomförts under 1970-talet. Men jag vill påpeka att utredningens direktiv inte medger att kommittén arbetar fram ett förslag om utvidgad rösträtt för invandrare som saknar svenskt medborgarskap. I det hårdnande ekonomiska klimatet är det mycket viktigt vad vi politiskt aktiva säger om våra invandrande medmänniskor och vad vi gör för dem. Vad vi säger och gör är normbildande, och därför säger jag till alla riksdagskolleger, som anser att rösträtten är en grundläggande mänsklig rättighet som ingen människa bör förvägras: Här har ni alla en möjlighet att ta första steget till en reform som inte kostar pengar. Ni slipper att avslå en angelägen socialdemokratisk motion med orden ”i det rådande statsfinansiella läget är det nu inte möjligt med denna reform”. Därmed yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen 2 i konstitutionsutskottets betänkande 1980/81:3.

Herr talman! Det har nu gått nästan precis ett år sedan frågan om rösträtt för invandrare i riksdagsval senast behandlades av riksdagen. Avslaget på den då aktuella vpk-motionen har alltså i praktiken inneburit att det har lyckats för de borgerliga partierna att förhala denna viktiga demokratiska reform i ytterligare ett år. I motion 1979/80:151 har vpk därför på nytt lagt fram förslaget att riksdagen skall hemställa hos regeringen om att förslag om rösträtt för invandrare i riksdagsval, oberoende av medborgarskap, snarast skall föreläggas riksdagen. Vi delar således inte de borgerliga partiernas uppfattning, nämligen att rösträtten skall vara avhängig av medborgarskap. Vårt parti anser att alla människor som bor och arbetar i vårt land skall ha samma rättigheter och skyldigheter. Rösträtten är en grundläggande demokratisk rättighet, som på lika villkor bör tillfalla alla människor i Sverige. Det var ingen tillfällighet att just frågan om allmän och lika rösträtt togs fram som en av de stora frågorna, när arbetarrörelsen började formera Nr 27 sig. Alltsedan dess har kampen för att utvidga demokratin och försvara den Onsdagen den mot varje inskränkning varit huvudfrågor för arbetarrörelsen. 19 november 1980 Kravet på rösträtt för invandrare i riksdagsval gäller två saker: för det första invandrarnas principiellt demokratiska rätt att delta i och ta ansvar för Vissa grundlagsdet politiska livet i landet, för det andra det förhållandet att invandrarna frågor utgör en stor del av arbetarklassen här i landet. En riktig representation av de arbetande i olika politiska organ kan därför inte uppnås utan rösträtt för invandrarna. Konstitutionsutskottet har avstyrkt vår motion. Det gör detta genom att upprepa och hänvisa till samma argument som det hävdat år efter år. Utskottet har inte låtit sig rubbas av det faktum att dessa argument har mycket litet med själva sakfrågan att göra. Utskottet låter sig inte heller rubbas av det faktum att utestängningen från det politiska livet av hundratusentals människor, som bor och arbetar här i landet, måste utgöra en mycket allvarlig begränsning av demokratin. Det är fyra argument som återkommer i utskottsbetänkandena i den här frågan. De är alla av en sådan beskaffenhet att utskottsledamöterna borde rodna av blygsel inför den intellektuella torftighet som de ger uttryck åt. Utskottet hävdar för det första, att i så gott som alla länder är medborgarskap en förutsättning för rösträtt på den nationella nivån. Hur skall man tolka ett sådant argument? Jag kan hänvisa till att i så gott som alla länder är medborgarskap en förutsättning för rösträtt också i kommunfullmäktigeval. Men det har inte hindrat Sverige från att i detta avseende vara ett föregångsland. Jag har svårt att tolka utskottet på annat sätt än att det, genom att hänvisa till förhållanden i andra länder, avsäger sig ansvaret för varje form av självständigt tänkande för att utveckla och fördjupa demokratin med utgångspunkt i de förhållanden som faktiskt gäller här i Sverige i dag. Men det ligger också frestande nära att tolka utskottsargumenteringen på denna punkt som ett torftigt svepskäl med enda syfte att dölja de egentliga orsakerna till avslagsyrkandena. Med ett sådant internationellt perspektiv blir naturligtvis varje positiv förändring omöjlig. För det andra: Rösträtt bör inte tillkomma den som inte känner sådan samhörighet med landet att han är beredd att söka medborgarskap, säger utskottet. Vad betyder detta? På vilket sätt anser man att invandrare, som bor och arbetar här, vilkas barn går i svenska skolor, som har hela sitt ekonomiska, sociala och kulturella liv här i landet, brister i samhörighet med detta land? Kriteriet på samhörighet med landet är alltså enligt utskottet och den borgerliga riksdagsmajoriteten att man är beredd att förvärva eller upprätthålla sitt svenska medborgarskap. Vpk anser att detta är en synnerligen torftig uppfattning om vad samhörighet med landet skall innebära. Den leder till att en person som i handling uppsåtligen undandragit sig sina skyldigheter här, t.ex. genom att flytta kapital till annat land och göra svenska arbetare arbetslösa, genom att av skatteskäl bosätta sig i annat land eller genom att smuggla ut valuta ur landet, men som behåller sitt svenska medborgarskap, 103 den personen anses ha samhörighet med landet. Däremot anses inte den invandrare som bor och arbetar här och i handling fullgör sina skyldigheter gentemot det svenska samhället ha en sådan samhörighet med detta samhälle med mindre än att han söker medborgarskap. Detta framstår för oss kommunister som en fullständigt främmande inställning. Utskottet och regeringen är — det är tydligt — av den meningen, att människor som bor och arbetar i vårt land, som har levt här i decennier och förmodligen kommer att stanna kvar här resten av sina liv, att de och deras barn som växer upp här är och kommer att förbli främmande element i det svenska samhället, främlingar som på grund av sitt medborgarskap inte känner samma samhörighet med landet som övriga svenskar. Utskottet vägrar att betrakta invandrarna som en del av det svenska samhället, som ett inslag i den svenska arbetarklassen, vilket har med den gemensamma intressen. Man söker i stället särskilja en stor del av invandrarna som grupp genom konstaterandet att de inte känner samhörighet med landet. Den inställningen befäster och underblåser de fördomar och rasistiska tendenser som gör sig gällande i dag i det svenska samhället. För det tredje säger utskottet, att om rösträtten frikopplas från medborgarskapet skulle det innebära att innehållet i medborgarskapet skulle tunnas utialltför hög grad. På vilket sätt då? Kan jag få ett enda konkret uttryck för hur medborgarskapet uttunnas genom att invandrarna får ett politiskt inflytande över sina liv? Jag ställde de här frågorna i riksdagsdebatten för ett år sedan. Då förmådde ingen av de borgerliga företrädarna ge ens något som kunde godtas istället för ett svar. Nu har man haft ett år på sig att tänka. Låt oss hoppas att det går bättre nu. Men innehållet i utskottsbetänkandet väcker inga större förhoppningar. För att här undvika missförstånd vill vi påpeka att vårt förslag i denna motion icke innebär några inskränkningar i gällande rösträtt, men däremot utvidgningar av denna rösträtt till grupper som i dag saknar demokratiskt inflytande. Vad utskottet menar med att medborgarskapet skulle komma att uttunnas om invandrarna fick rösträtt är oklart. För det fjärde hävdar man från utskottets sida att sambandet mellan medborgarskap och rösträtt är av grundläggande betydelse och att inte minst rösträttsfrågans internationella betydelse leder till den slutsatsen. Även denna uppfattning framförs utan sakargument, och jag vill hävda att det rakt motsatta förhållandet gäller. Till skillnad från utskottet kan jag belägga min uppfattning genom att visa på vad som faktiskt har skett under efterkrigstiden. Under en tioårsperiod, 1966-1975, invandrade ca 18 miljoner människor till de arbetskraftsimporterande länderna i Västeuropa. Av dessa tillhörde 80-85 20 arbetarklassen. Rösträttsbestämmelserna i hemländerna och invandrarländerna har gjort att flyttningen i allmänhet också har inneburit förlust av det politiska inflytandet för längre eller kortare tid. Vad vi har upplevt under efterkrigstiden har varit en enorm urholkning av de demokratiska rättigheterna i västvärlden — ingen formell urholkning men väl en urholkning i praktiken, eftersom rösträttsbestämmelserna inte har Nr 27 anpassats efter människornas levnadsvillkor. Onsdagen den Den sociala sammansättningen vid inoch utvandring har också lett till 19 november 1980 inskränkningar i arbetarklassens möjligheter att hävda sina politiska intressen. Vi har exempelvis den mycket vanliga situationen att människor Vissa grundlagsarbetar på samma arbetsplats och har gemensamma sociala och ekonomiska — frågor intressen. Men en del av dem är uteslutna från möjligheten att politiskt påverka dessa intressen på grund av att de är utländska medborgare. Detta minskar i praktiken också möjligheterna för dem som är svenska medborgare att hävda sina intressen. Herr talman! Naturligtvis blir ingen svensk mindre svensk av att en invandrare får delta i riksdagsval. Detta vet också de borgerliga. Men vad de också vet är att det är arbetarklassen och dess allierade som tvingas fly från sina hemländer, att det är arbetare och fattigbönder som tvingas vandra över gränserna för att få jobb. De ser den borgerliga hegemonin hotad om rösträtten för invandrare utsträcks till att gälla även dem som inte har svenskt medborgarskap. Rösträtten är alltså en klassfråga. Det tog den svenska arbetarklassen flera decennier av kamp för att uppnå nu gällande politiska rättigheter. I dag är det frågan om invandrarnas rösträtt. Motsättningen är densamma i dag som då. Arbetarrörelsen vill utvidga demokratin mot borgarnas motstånd. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Frågan om vidgad rösträtt för invandrare som inte är svenska medborgare har aktualiserats vid flera tillfällen efter 1975, då beslutet om kommunal rösträtt fattades. Vid 1977/78 års riksmöte lämnade konstitutionsutskottet en utförlig redogörelse för de regler som gällde i andra länder och frågans tidigare behandling i Sverige. Jag vill peka på några punkter i utskottets ställningstagande vid det tillfället, eftersom det i motiveringen för dagens ställningstagande hänvisas till detta. I så gott som alla länder är medborgarskapet en grundläggande förutsättning för val på den nationella nivån. Motiveringen härför har varit att rösträtt inte bör tillkomma dem som inte känner sådan samhörighet med landet att han vill förvärva medborgarskap. Vidare har man ansett att ett brytande av sambandet mellan rösträtt och medborgarskap skulle leda till att innehållet i medborgarskapet tunnades ut i alltför hög grad. Rösträtt vid riksdagsval bör liksom nu vara knuten till medborgarskapet och därmed också valbarhet till det beslutande organ som valet avser. När den kommunala rösträtten för invandrare infördes förekom samma argument, men det ansågs att betydelsen av att ge invandrarna lokalt politiskt inflytande vägde tyngre än frågan om sambandet mellan medborgarskap och rösträtt. Vad gäller riksdagsval ansåg utskottet sambandet mellan medborgarskap och rösträtt vara av grundläggande betydelse. Inte minst frågans internationella betydelse ledde till denna slutsats. — Detta var den redovisning som 105 Utskottet har i det betänkande som vi behandlar i dag samma principiella ställningstagande och kan inte heller i år ställa sig bakom krav som syftar till att bryta sambandet mellan rösträtt och medborgarskap. En viktig förändring har vidtagits under 1970-talet. Den gäller kvalifikationstiden för erhållande av svenskt medborgarskap. År 1976 avkortades tiden för erhållande av svenskt medborgarskap från tre till två år för medborgare från de nordiska länderna och från sju till fem år för andra utländska medborgare. Jag vill understryka att det genom denna reform finns förutsättningar att inom en ganska kort tidsperiod erhålla svenskt medborgarskap, rösträtt och valbarhet till riksdagen. — De två föregående debattörerna är ju också exempel på att invandrare som är svenska medborgare har säte och stämma i riksdagen, ett förhållande som inte är nytt för den svenska riksdagen. Många tusental invandrare har alltså rösträtt i riksdagsval och många tusental kommer att få det åren framöver. Med det principiella ställningstagandet får frågan om kvalifikationstiden för medborgarskap ökad tyngd och bör fortlöpande prövas, bl.a. i det utredningsarbete som jag kommer att peka på senare. Låt mig också något kommentera den socialdemokratiska motionen och reservationen i den del där den behandlar utredning och utvärdering av de kommunalval som invandrarna har deltagit i. Jag börjar med att konstatera att socialdemokraterna inte i dag kräver rösträtt för invandrare. En rad frågor måste övervägas ytterligare innan beslut kan fattas. Utskottet har pekat på följande utredningar och utvärderingar som pågår eller har avlämnats: invandrarverket, statistiska centralbyrån samt expertgruppen för invandrarforskning har lagt eller kommer att lägga fram redovisningar angående information och valdeltagande vid 1979 års kommunalval och folkomröstningen 1980. Kommunaldemokratiska kommittén skall enligt sina tilläggsdirektiv särskilt studera underrepresenterade gruppers möjligheter att delta i det kommunalpolitiska arbetet. Slutligen har i år en bred utredning tillsatts om invandringen och invandrarnas situation i Sverige.

Utskottet har ansett att något ytterligare initiativ vad gäller utredningar inte bör tas och avstyrker därför den socialdemokratiska motionen i denna del. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till

Herr talman! Det pågår ett försök till tudelning av samhället i dag. Det pågår ett försök till en tudelning som skiljer människorna i det här landet till två läger: invandrare och svenskar. En tudelning som inte utgår från de lagar och bestämmelser som finns i landet och som reglerar invånarnas förhållande till varandra och till samhället, oavsett nationell tillhörighet. En tudelning som inte utgår från människornas sociala, ekonomiska och utbildningsmäs siga situation, utan från människornas nationella tillhörighet och ursprung. En tudelning som grundar sig på den bestämda uppfattningen att invandrarna är och kommer att förbli ett fftämmande element i det svenska samhället på grund av att de har en annan nationell tillhörighet och ett annat nationellt ursprung. Det finns politiska krafter här i landet som medvetet underblåser sådana här tendenser. Det finns politiska krafter som har intresse av att blåsa upp skenbara motsättningar mellan svenskar och invandrare. Det finns politiska krafter som anstränger sig för att splittra arbetarklassen i svenskar och invandrare. Utskottets konstaterande, att det i dag finns flera hundra tusen invandrare som inte har samhörighetskänsla med landet, befäster och konserverar den uppfattningen att invandrare är ett främmande element i det svenska samhället. Det ger näring åt och underblåser de fördomar och rasistiska tendenser som gör sig gällande i allt större omfattning i samhället i dag. Det sätter en stämpel i pannan på alla de barn som är födda här och som växer upp här men som har utländska medborgare som föräldrar, barn som inte känner något annat fosterland än Sverige. Det är en stämpel som säger: Ni är och kommer att förbli utlänningar. Ni har inte någon samhörighetskänsla med landet, eftersom ni är utländska medborgare. Med anledning av det anförda vill jag fråga utskottets talesmän: Har ni något belägg för detta påstående? Finns det någonting som tyder på att invandrarna har en bristande samhörighetskänsla med landet? Kan ni på något sätt förklara hur innehållet i begreppet svenskt medborgarskap tunnas ut, alltså på vilket sätt en svensk blir mindre svensk när det gäller att ge invandrarna rösträtt? Det är frågor som är mycket angelägna för hundratusentals människor.
Herr talman! Jag vill till Bengt Kindbom säga att samhörigheten med Sverige naturligtvis inte är någonting som har med medborgarskap att göra. Den växer fram i det dagliga livet, om vi ger den en chans att spira. Den bästa växtmiljön för samhörighetskänslan ges om vi behandlar våra invandrare som jämlikar och ger dem samma grundläggande demokratiska rättigheter som vi själva har. Det är ca en kvarts miljon invandrare i det här landet som saknar rösträtt vid riksdagsval.
Till Lahja Exner vill jag säga att socialdemokraterna i sin egen reservation pekar på att det finns problem förbundna med den här frågan. Som exempel härpå nämns att vissa invandrare kan få rösträtt och bli valbara till både hemlandets parlament och den svenska riksdagen. Det är väl också därför som man, som jag sade i mitt anförande, inte nu har krävt rösträtt för invandrare som inte är svenska medborgare. Man måste ha ytterligare överväganden innan ett sådant beslut kan fattas. Vad beträffar den tudelning som det talas om från vpk:s sida sade jag redan i debatten förra året att när det gäller rättigheter och skyldigheter för invandrare, med eller utan svenskt medborgarskap, så är dessa lika, både enligt grundlag och enligt annan författning. Det som återstår att lösa är alltså de frågor som hänger samman med medborgarskapet. Jag har sagt att det är i det sammanhanget som vi får pröva frågan om rösträtt. Gör vi inte det, får vi en ny tudelning, nämligen en grupp här i landet som har rösträtt vid parlamenten i två länder.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Bengt Kindbom säger, att frågor om immigration och invandrares och etniska minoriteters villkor till sin karaktär är internationella och i stor utsträckning förutsätter internationellt samarbete för att lösas på bästa sätt. Detta har varit en svensk tradition i dessa frågor redan på det socialdemokratiska regeringsinnehavets tid, och naturligtvis fortsätts traditionen i dag. Men det som jag citerade alldeles nyss står i direktiven till den nya invandrarkommittén, och det är alltså en centerpartistisk invandrarminister som säger de här orden. Där bör vi alltså vara eniga.
Herr talman! Utskottet påstår att de som inte känner så pass stor samhörighet med landet att de förvärvar svenskt medborgarskap inte heller bör få rösträtt i riksdagsval. Man konstaterar alltså att människors känsla av samhörighet med landet beror på medborgarskapet. Detta innebär samtidigt att utskott och regering klart och tydligt säger att det i dag finns hundratusentals människor i Sverige som på grund av att de är utländska medborgare inte känner samhörighet med landet. Detta påstående grundar sig på uppfattningen att invandrarna — oavsett deras känsla av samhörighet med landet och alldeles oberoende av medborgarskapet — är ett ffrämmande element i det svenska samhället och kommer att förbli så i framtiden. På så sätt bidrar man till en tudelning. Man bidrar till att isolera invandrarna som en grupp för sig. Den andra frågan som jag har ställt och inte fått något direkt svar på var: På vilket sätt tunnas innehållet i begreppet medborgarskap ut, om invandrarna får rösträtt i riksdagsval? På vilket sätt urholkas det kvalitativa innehållet i begreppet medborgarskap, om invandrarna får rösträtt? På vilket sätt blir svenska medborgare mindre svenska genom att invandrarna får rösträtt?
Herr talman! Lahja Exner talade om internationella överenskommelser i de här frågorna och sade att det är socialdemokratisk tradition att jobba på det sättet. Jag tycker att det är bra att hon nämnde det, för jag sade i mitt anförande att när det gäller riksdagsval har utskottet ansett att sambandet mellan medborgarskap och rösträtt i riksdagsval är av grundläggande frågor betydelse. Inte minst frågans internationella betydelse ledde till den slutsatsen. Det är väsentligt att vi har fått det bekräftat av Lahja Exner. Detta kan också vara ett svar till Alexander Chrisopoulos.

Herr talman! Den här frågan har diskuterats många gånger. Bengt Kindbom har här berört de argument som majoriteten i utskottet stöder sig på, och jag kan därför fatta mig mycket kort; jag vill sammanfatta folkpartiets uppfattning. Viäri folkpartiet positivt inställda till att invandrarna aktivt engagerar sig i svensk politik. Med sina erfarenheter och infallsvinklar har de stora förutsättningar att berika den politiska debatten på samma sätt som de redan berikar det svenska samhällslivet. Vi är också positivt inställda till att invandrarna deltar i riksdagsvalen. Frågan är inte om de skall få den rättigheten utan hur de skall få den. Enligt vår mening bör det ske genom att den enskilde ansöker om och får svenskt medborgarskap. Det är den metod som tillämpas i praktiskt taget alla länder i världen, och innan man på ett internationellt plan kommer fram till någon annan princip finns det inget skäl att frångå den metoden. De kvalifikationstider som f. n. gäller för svenskt medborgarskap är två år i Sverige för nordbor och fem år för utomnordiska invandrare. Från folkpartiets sida har vi föreslagit att kvalifikationstiden för utomnordiska invandrare skulle kunna sänkas till fyra år. Men på den punkten har vi ännu inte fått stöd hos de andra partierna. Låt mig tillfoga att den enkla metod som vi anvisar redan har visat sig vara mycket bra. Den har fungerat bra för Lahja Exner, och den har fungerat lika bra för Alexander Chrisopoulos. I själva verket torde det vara så att flertalet av de invandrare som bor i Sverige redan har svenskt medborgarskap och följaktligen kan delta i riksdagsvalet. Till sist vill jag säga till Lahja Exner, som hade svårt att förstå folkpartiets och centerpartiets hållning, att hon då måste ha lika svårt att förstå socialdemokraternas hållning i alla de länder där de stöder precis samma principer som vi. Den normala hållningen hos socialdemokrater, hos kommunister och hos företrädare för andra partier i de allra flesta länder i världen är precis den som majoriteten i utskottet här företräder.
Herr talman! När vi tar ställning i den svenska riksdagen som representanter för det svenska folket så tar vi — till skillnad från Daniel Tarschys — inte hänsyn till förhållandena i andra länder. Man försöker använda sitt eget huvud. Till Daniel Tarschys vill jag ställa ett par frågor. Kan han som statsvetare, som demokratins försvarare, förklara på vilket sätt demokratin skulle bli lidande i Sverige, om den skulle utvidgas så att flera människor skulle delta vid beslutsprocessen? Daniel Tarschys och hans parti framstår ju ofta som den individuella frihetens försvarare. I alla sammanhang försöker man, åtminstone med ord, försvara individens säregenheter. Därvid klumpar Daniel Tarschys ihop hundratusentals människor och tillmäter dem samma idéer och samhörighetskänslor, samma egenskaper, på grund av deras nationella ursprung och identitet. Min andra fråga är följande: I vilken del av den liberala ideologin får Daniel Tarschys näring för ett sådant påstående?

Att skaffa svenskt medborgarskap är det recept som folkpartiet anvisar i den här frågan. Folkpartiet har ju också ställt sig bakom de invandrarpolitiska målsättningarna, bl.a. valfrihet. Då kan man fråga sig: Var finns valfriheten i det här sammanhanget? Eller innebär det begreppet att valfrihet har du bara om du är beredd att avstå från grundläggande mänskliga och demokratiska rättigheter? Man kan också fråga: Vilket land har de här ungdomarna samhörighet med? De är födda och uppvuxna här, de känner inte till något annat land, de behärskar kanske inte ens något annat språk än svenska.

Herr talman! Valfriheten, Lahja Exner, ligger i att varje människa själv skall kunna välja i vilket land hon eller han vill vara medborgare och vill utöva rösträtt. Den valfriheten skall finnas. Ingen människa som har levt i det här landet i 20 år förvägras möjligheten att bli svensk medborgare och få svensk rösträtt. Det är inte så, Alexander Chrisopoulos, att vi vill förmena människor att delta i politiken. Tvärtom! Vi önskar inget hellre än att fler människor skall delta i politiken. Och vi välkomnar invandrarna att delta i svensk politik och svenska riksdagsval. Det är till fördel om fler invandrare vill göra det. Vi välkomnar de invandrare som vill bli svenska medborgare och därmed få rösträtt. Vi har tagit initiativ i riksdagen för att underlätta för invandrare som har varit här bara i fyra år att få svenskt medborgarskap och därmed rösträtt. Vår inställning är alltså fullkomligt klar: Vi vill se fler invandrare i politiken. Vi vill att invandrarna skall få rösträtt i riksdagsvalen. Men vi menar att den Nr 27 rimliga metoden för detta är medborgarskapet.
Herr talman! Ja, det var klara besked. Liberal valfrihet innebär alltså att rösträtten är villkorad — den förutsätter medborgarskap. Det går inte att missuppfatta det.
Onsdagen den
Jag skulle vilja tillägga att vi socialdemokrater har föreslagit en utredning just av den anledningen att vi t.ex. i internationella överläggningar skulle kunna finna lösningar på den här frågan och på det sättet också vara föregångare. Det har vi varit i andra frågor, bl.a. i frågan om kommunal rösträtt. Varför inte i den här frågan? Det enda logiska är ju att även centerpartister och folkpartister röstar för bifall till den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Daniel Tarschys säger att folkpartiet vill att invandrarna skall få större möjlighet till deltagande i det politiska livet. Man eftersträvar att invandrarna skall kunna delta i allmänna val. Det gör man genom att konstatera att hundratusentals människor inte känner den samhörighet med landet som är nödvändig för att de skall få rösta. Men de skulle enligt Daniel Tarschys automatiskt känna den samhörigheten genom att inlämna en ansökan om svenskt medborgarskap. Daniel Tarschys påstående innebär att man vill och eftersträvar att invandrarna skall delta i politiken och att man gör det genom att hindra dem från att delta i den politiska beslutsprocessen. Jag finner anledning att upprepa min fråga till Daniel Tarschys, för att se om jag får svar den här gången. Jag har inte fått något svar tidigare. Daniel Tarschys representerar ju också utskottet och har bevisligen samma mening som utskottsmajoriteten. Kan Daniel Tarschys förklara på vilket sätt innehållet i medborgarskapet urholkas? Det finns i dag hundratusentals människor i det här landet som är ytterst intresserade av att få svar på frågan: På vilket sätt urholkas innehållet i medborgarskapet, om invandrarna får rösträtt?

Herr talman! Får jag säga att jag inte ett ögonblick har förnekat att invandrarna känner samhörighet med det svenska samhället. Vad jag sagt är att varje människa själv bör avgöra i vilket land han eller hon vill vara medborgare och utöva rösträtt. Alexander Chrisopoulos återkommer gång på gång till frågan om hur medborgarskapet uttunnas. Jag har förklarat det i tidigare debatter och i den här debatten. Låt mig än en gång svara på frågan. Medborgarskapet för svenska medborgare förändras självfallet inte av att man ändrar reglerna för rösträtt, men om man bryter ut den funktionen i medborgarskapet som rösträtten utgör, försvinner en komponent av det som gör det lockande för 111 utländska medborgare att anta svenskt medborgarskap. Det är så i alla länder i världen att rösträtten är en del av medborgarskapet. Om man skiljer ut den funktionen är det klart att medborgarskapet har ett mindre innehåll. Så enkelt är det.

Herr talman! Jag skall tala om den välbekanta 4-procentsspärren vid val till riksdagen. Vi kommunister är motståndare till den odemokratiska 4-procentsspärren vid val till riksdagen. Det finns en liknande 3-procentsspärr till landstinget. Vpk föreslår i motion 203 att frågan om slopande av spärregler till riksdagsval skall bli föremål för utredning. Det är inte precis något orimligt krav, eftersom ca 200 000 röster kan bli utan verkan om man hamnar precis under 4-procentsgränsen. I det senaste valet hade 200 000 röster inte räckt till för representation i riksdagen. För ett parti som står strax intill den gränsen betyder det 14 mandat eller inget. Det tycker vi är ett orimligt förhållande. Vi kommunister har alltid varit motståndare till den här spärren. Det vore rimligt att också de andra partierna, trots att de varit anhängare av spärrarna, nu gick med på en prövning av hur spärren har fungerat under 1970-talet, då den varit i funktion. Det finns alltså nu ett underlag för en prövning av vad den har betytt. Men i utskottsbetänkandet finner man bara samma gamla stelbenta inställning till frågan. Man hävdar liksom förut att den här spärren är till för att förhindra ”besvärande partisplittring”, som kan försvåra det parlamentariska arbetet — en mycket märklig inställning. Om ett parti samlar 50 000, 100 000 eller 200 000 röster för sina åsikter, anser inte jag att det är uttryck för en besvärande partisplittring, utan en opinion som måste tas på allvar. Därför är det orimligt att, som man nu gör, utestänga ett parti från riksdagen med en 4-procentsspärr. Jag tror att det är helt andra orsaker bakom spärrarnas tillkomst. Vid den tid då 4-procentsspärren infördes låg det kommunistiska partiet under denna gräns i opinionsmätningarna. Vid valet närmast före, alltså 1968, låg vi långt under dessa 4 96. Jag antar att de fyra stora partierna, som ibland har mage att kalla sig de fyra demokratiska, tänkte att en 4-procentsspärr var precis vad som behövdes för att fixa kommunisterna. Nu skulle man slippa dem! Och det är klart att hade vi inte funnits här i kammaren, så hade arbetet blivit mindre besvärligt för de andra partierna — det är givet. Nu gick inte det. Vi kravlade oss över gränsen och har sedan dess med god marginal klarat den. Men då och då framförs den här spärren som ett argument mot att rösta på vpk i valet — Det lönar sig inte! Ni skall inte kasta bort er röst! Rösta inte på ett parti som riskerar att hamna under Av och till i diskussionerna kring spärren har det också sagts att det var folkpartiet som var nervöst för att kds skulle växa sig starkt — kds skapades ju strax innan man införde spärren. Om man tog till en lagom hög spärr skulle man kunna piska in de religiösa rösterna i rätt led, dvs. de skulle inte falla på kds. Det enda som nu skulle få något av partierna att ompröva sin inställning till procentspärren och bli mera demokratiskt till sitt sinnelag är väl att det självt skulle närma sig denna gräns. Det ser faktiskt ut som om det skulle vara på gång. Ett av mittenpartierna håller på att malas sönder och komma ned i siffror som närmar sig spärren. Jag tycker att det skulle vara snyggt om man redan i dag röstade för en utredning av hur spärren har fungerat i stället för att komma stickande när man själv ligger och fladdrar på 4 96. Vpk anser att spärren är odemokratisk. Jag yrkar därför bifall till vår motion 203. Ett bifall till motionen innebär att frågan om spärrarna utreds, att man alltså prövar hur de har fungerat. Jag förstår inte varför man är så rädd för det.

Herr talman! Det riksproportionella valsystemet för val till riksdagen har, hoppas jag, kommit för att stanna. Det ger partierna i riksdagen den styrka som svarar mot väljarnas uppslutning i valen. Det är en riktig ordning, och jag tror att den också är mycket väl förankrad i folkmeningen. De framstötar om övergång till majoritetsval enligt anglosaxiskt mönster vilka förekom ganska ofta under 1960-talet har blivit alltmer sällsynta, och de väcker ingen respons. Ett bevis på att frågan om majoritetsval dock inte är helt död är att det i det nu aktuella KU-betänkandet finns en reservation som tangerar frågan. Det ser jag emellertid som ett slags sista andning, och jag skall inte ytterligare beröra den saken. Om man nu i huvudsak är ense om det proportionella systemet som princip, så kan man naturligtvis ha olika meningar om hur det mera i detalj skall vara utformat. Alla proportionella system runt om i världen har sina särdrag. Proportionalismen är mer eller mindre exakt. I de allra flesta länder har man ansett det nödvändigt med en spärr nedåt mot småpartier. I en del länder, t.ex. Norge och Finland, verkar den omständigheten att alla mandat fördelas mellan partierna efter valutgången i resp. valkretsar som en sådan spärr. Något utjämningssystem finns inte. I Västtyskland har man en generell spärr på 5 20. I Danmark är spärren 2 Zo. I Holland har man ingen spärr alls. Det är det enda land jag känner till som har absolut proportionalism ner till sista mandatet. Erfarenheterna från olika länder visar att det finns ett bestämt samband mellan antalet partier i folkrepresentationen och valsystemets utformning. Valsystemet är naturligtvis inte den enda bestämmande faktorn, men den är således mycket viktig. Det holländska parlamentet hade, när konstitutionsutskottet för några år sedan gjorde ett besök där, 14 partier representerade, flera av dem med endast ett eller en handfull mandat. Man hade stora bekymmer med arbetsordningen, inte minst när regeringskriser inträffade. Det kunde gå ett halvår innan man lyckades lösa dem. I folketinget i Danmark, där man således har en spärr på 2 76, är antalet partier regelmässigt dubbelt så stort som i den svenska riksdagen. Flera av partierna i folketinget representerar mindre än 4 96 av väljarkåren. Flertalet av de danska politiker som jag har talat med anser att denna småpartispärr är på tok för låg, och att det stora antalet partier i folketinget är en viktig orsak till att det är svårt att få fram funktionsdugliga majoriteter. Detta är erfarenheter som man inte utan vidare kan avfärda. En riksdag, som sönderfaller i ett orimligt stort antal delar, kan inte vara något att eftersträva. Redan nu är som bekant arbetsformerna i det här huset rätt tungrodda. Jag framhöll nyss att jag tror att vårt riksproportionella valsystem kommit för att stanna. Detsamma gäller faktiskt också 4-procentsspärren. Den verkar vara väl avvägd. I varje fall har ännu ingenting framkommit som talar i motsatt riktning. Utskottet har enhälligt avstyrkt vänsterpartiet kommunisternas motion. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Denna rädsla för att avskaffa spärrarna eller åtminstone, som vi kräver i vår väldigt mjuka skrivning i motionen, låta utreda hur systemet har fungerat, bekräftades av Bertil Fiskesjö. Utan dessa spärrar skulle vi, såvitt jag förstår, vid det senaste riksdagsvalet ha fått ytterligare ett parti, dvs. kds. Det partiet skulle ha kommit in med några mandat, och ett par borgerliga partier skulle förmodligen ha fått släppa till några mandat. Det är vad som hade hänt. Farligare än så skulle det inte ha blivit. Partier bildas ju inte för att bedriva något slag av hobbyverksamhet eller för att det är roligt att göra det om det inte finns någon spärr. Nej, politiska partier bildas av politiska orsaker. Kan inte de etablerade partierna suga upp de opinioner som finns i landet, ja då bildas det självklart nya partier. Man kan ju tänka sig en situation där två partier står intill 4 procentsspärren. Låt oss säga att folkpartiet och kds ligger där någonstans om några år. Då ställs kanske en halv miljon människor utanför. Deras röster är förlorade — en halv miljon människor av ca fem miljoner röstande! Det kan inte vara riktigt. 4-procentsspärren är en konserverande och odemokratisk regel, som jag tycker att man borde kunna utvärdera nu när den har tillämpats i tio år. Jag förstår inte varför ni är så rädda. Vi som vill ha bort den här spärregeln säger: Utred den, så får vi se hur den har fungerat! Men ni som vill ha den kvar törs inte utreda den. Vad kan det bero på?
Nr 27 Fru talman! Det skulle ligga rädsla bakom det förhållandet att vi inte vill gå Onsdagen den med på ett utredningskrav, enligt Hans Petersson. Det gör det inte alls. Den 19 november 1980 enkla förklaringen till att jag inte vill vara med på att utreda den här frågan = är, precis som jag sade i mitt förra anförande, att jag tycker att Vissa grundlags 4-procentsspärren är väl avvägd. Varför skall jag då gå med på en utredning frågor av den? Hans Petersson sade att om vi inte hade haft någon spärr skulle det senaste valet ha lett till att vi fått endast ett parti till i riksdagen. Det vet Hans Petersson ingenting om. Just förekomsten av 4-procentsspärren har naturligtvis en hämmande inverkan på bildandet av småpartier. Det bildas inte partier som något slags hobbyverksamhet, sade Hans Petersson också. Ibland tror jag nästan att det förhåller sig på det sättet. Vi skulle kunna räkna med — bestämt kan man inte uttala sig — ett betydande antal partier i riksdagen om vi inte hade någon spärr alls, och det är tydligen det som vpk vill komma fram till. Låt oss göra tankeexperimentet att vi inte hade någon spärr och att vi fick ett fördubblat antal partier i riksdagen. Vi skulle få tio partikanslier, tio partiledare som skall trängas i varje större debatt, tio företrädare för utskotten i ett stort antal debatter i kammaren. Inte skulle det precis medverka till en rationellare arbetsordning och en bättre hantering av ärendena. Jag tror att inte ens vpk-ledamöterna skulle vara särskilt roade av en sådan ordning.

Fru talman! Med anledning av det sista i Bertil Fiskesjös inlägg vill jag säga direkt att det ju berodde på att partiet fick så få röster. De skulle inte ha räckt till ett mandat även om vi haft ett valsystem utan spärrar. Det måste man då respektera. Man kan inte gärna ha skohorn och hjälpa in dem som inte får ihop tillräckligt med röster. Det var inte detta det var fråga om. Hur det skulle ha fungerat ifall vi inte haft några spärrar vid det senaste valet vet jag kanske mera om än vad Bertil Fiskesjö vet om detta med att det skulle bli tio eller elva partier i riksdagen. Mina tankar är nämligen grundade på vissa iakttagelser. Bertil Fiskesjös resonemang i den vägen är rena fantasier. Vad det skulle ha betytt är förmodligen att kds skulle ha varit större. Ingenting värre skulle hända. Jag tycker att spärregeln är odemokratisk och att det borde kunna utredas hur den har fungerat. Är inte det ett rimligt krav?
Fru talman! Det finns ingen anledning att utreda hur 4-procentsregeln har fungerat. Det har vi ju sett i val efter val, så det vet vi. Sedan säger Hans Petersson att det blir inte fler partier om man inte har någon spärr. Varför skall vi då slopa spärren? Men nu har Hans Petersson fel 15 i det påståendet. All erfarenhet visar att ju lägre spärren är, desto fler partier får man, generellt sett. I Israel, där spärren ligger vid 1 96, har man ett mycket stort antal partier. Holland hade, som jag nämnde, 14 partier när vi var där och studerade förhållandena. I Danmark brukar det vara 10 eller 11, ibland 12 partier, och flera av dessa har precis över 2 9o eller mellan 2 och 3 Zo av rösterna. Det finns således ett mycket starkt samband mellan valsystemet och antalet partier. Frågan är hur man vill göra avvägningen mellan å ena sidan proportionell representation så långt ner som möjligt och å andra sidan strävandena att ge parlamentet en rationell arbetsordning och möjligheter till en ordentlig sakbehandling. Jag kan erinra om att vi här i riksdagen dels har beredningstvång, dels praktiskt taget obegränsad förslagsrätt. Det är sådant som med en gång skulle komma upp till debatt, om vi fick ett mycket stort antal partier i riksdagen. Vi skulle helt enkelt inte klara av det dubbla antalet motioner eller det dubbla antalet inlägg i denna kammare, utan vi finge ändra på grundläggande bestämmelser som reglerar förhållandena på ett sätt som vi sedan länge är vana vid och som vi utifrån andra utgångspunkter tycker är bra.

Fru talman! En nackdel i det svenska valsystemet är att riksdagsledamöterna i ganska stor utsträckning är okända för sina väljare. I valkampanjerna koncentreras uppmärksamheten på partiledarna, medan de lokala kandidaterna kommer i skymundan. Den som sympatiserar med ett visst parti har för det mesta inga möjligheter att påverka vilka som skall väljas in i riksdagen för det partiet. Den frågan är redan avgjord på ett enväldigt nomineringsmöte. Dessa svagheter skulle om inte avhjälpas så ändå lindras något, om vi inom ramen för det proportionella valsystemet fick ett större inslag av personval. En sådan förändring skulle ge väljarna ett större inflytande över riksdagens sammansättning och skulle sannolikt också göra kandidaterna mer angelägna att hålla kontakt med sina väljare. Ett personvalsinslag i valsystemet skulle ge oss en starkare demokrati. Folkpartiet har länge arbetat för en reform i denna riktning. Vi trodde att vi hade nått en bra bit på väg när personvalsoch valkretsutredningen lade fram ett förslag till en praktisk modell. Utredningen var visserligen inte enig i en del väsentliga detaljer, men den slöt i varje fall upp kring tanken på ett vidgat personvalsinslag. Sedan dess har vi till vår bedrövelse kunnat konstatera att de andra partierna tycks ha tappat sugen och att intresset för ett vidgat personvalsinslag tycks ha slocknat. Vår uppfattning är att reformarbetet bör fortsätta och att riksdagen bör be regeringen ta initiativ till fortsatta överläggningar. Nr 27 Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservation nr 3. Onsdagen den

Fru talman! Det finns onekligen flera skäl som talar för ett personvalsinslag i det svenska valsystemet. Det är riktigt att vi på senare tid — speciellt efter TV-mediets genombrott — har fått en våldsam fokusering till partiledarnas framträdanden och på motsvarande sätt ett minskat intresse för de regionala kandidaternas personer. Visst var det bättre förr, när de lokala kandidaterna åkte runt i varje samhälle och i snart sagt varje by med en smalfilm som underhållning och framförde sitt personliga budskap. På den tiden var kännedomen om den lokale företrädaren och kandidaten bättre utvecklad. Den lokala förmågans fel och eventuella förtjänster var också bättre kända. 117 Men låt oss, fru talman, inte hemfalla åt någon nostalgi i det här fallet. Vi lever i en ny tid med en ny massmediesituation, och vi har att göra det bästa möjliga av denna situation. Det här var en av anledningarna till att 1974 års personvalsutredning tillsattes. Den utredningen har studerat förhållandena i Finland, Danmark och Belgien, där man har ett personvalsinslag i de allmänna valen. Utredningens uppdrag var begränsat, det skall vi notera. Det var inte fråga om att utreda ett rent personval, och allra minst var det fråga om ett personval i den mest extrema formen, dvs. enmansvalkretsar, som man har exempelvis i Storbritannien. Vad frågan gällde var att man inom ramen för ett partival även skulle kunna ge sin röst åt enskilda personer. Allt detta låter bra, och jag skall villigt erkänna att jag själv i ett tidigare skede var varm anhängare av tanken på personval. Det känns ibland nödvändigt att bryta de sterila former som gäller för vårt parlamentariska liv —-jag tänker då inte bara på val till riksdagen utan även på val till landsting och kommuner. Men den gyllene personvalsmedaljen har också en baksida. Ett personvalsinslag, även med den relativt begränsade räckvidd som personvalsutredningen föreslagit, har sina nackdelar. De skall vägas mot fördelarna. Är det så säkert att ett personvalsinslag i sig skapar en bättre kontakt mellan väljare och valda? Valkretsarna för val till riksdagen är befolkningsmässigt stora här i landet. Om vi undantar Gotland, Blekinge och Jämtland, så har vi ju mycket stora valkretsar när det gäller befolkning och i många fall också yta. Det torde vara svårt att ens på Gotland ordna långtgående kontakter mellan väljarna och kandidaten. För det är väl inte motionärernas mening att skapa ett stort antal små valkretsar? Det var ju inte heller utredningens tanke, men det fanns särskilda yttranden, där man påpekade att införandet av ett personvalssystem förutsatte relativt små valkretsar. Nu är väl tanken i stället att man skall bearbeta väljaren genom brev, broschyrer, affischer och tidningsannonser. Det skall kandidaten göra i konkurrens med andra kandidater i samma parti. Sådant kostar pengar — det kostar stora pengar t.o.m. Det kan finnas en och annan kandidat som förfogar över en personlig förmögenhet av en sådan storlek att man ”pallar” för det. Det kan finnas en och annan som har ett sådant inflytande över en stor tidning att han eller hon kan utnyttja det inflytandet för sin personliga kandidatur. För den som inte har dessa personliga resurser gäller det att skaffa sig en sponsor. Det är vad man gör i de länder där man har ett personvalsinslag. I Finland har man regler för detta. Den enskilde kandidaten får ta emot öppna bidrag på upp till 10 000 mark, och den gränsen överväger man att höja till 50 000 mark. Då uppstår följande frågor: Är kandidaten helt fri efter att ha tagit emot ett sådant stöd av denna storlek? Uppstår inte ibland en lojalitetskonflikt? Jag anser att risken finns där. Jag menar alltså att här får man tänka sig för mer än en gång. Är för resten det system som vi har nu så dåligt? Det finns faktiskt vissa personvalsinslag i det nuvarande systemet. Jag bortser här ifrån strykningsmöjligheten som ju har negativ karaktär och som har mycket begränsad räckvidd. Men partierna kan, om de så vill, gå ut med flera listor, och det ger valmöjlighet. Men även inom det systemet finns risken att pengar och annat kommersiellt inflytande gör kampen ojämn. Vi får slutligen inte, fru talman, glömma bort att vårt land har skapat speciella traditioner på det här området. Vårt land präglas av en stark kanalisering av det politiska arbetet till väl organiserade politiska partier. Vi har en hög anslutningsprocent i förhållande till andra demokratiska länder. Vi har en livlig debatt inom partierna, och samhället stöder den debatten i olika former. Partierna formar budskap, partierna står för idéer och program, kandidaterna är med sina kandidaturer bundna till programmet. Det ligger ett värde också i detta. Det råder alltså delade meningar i den här frågan. Skäl kan anföras både för och emot. Men så mycket kan man slå fast i dag att tiden ännu inte är mogen för att gå i närkamp med frågan. Vi har en gammal fin tradition i vårt land att frågor som gäller valsystemet bör beslutas under största möjliga enighet. Den enigheten föreligger inte. Socialdemokraternas inställning är väl känd. I övrigt är åsikterna delade — i varje fall råder tveksamhet. Folkpartiets förslag att regeringen skall ta initiativ nu till överläggningar mellan partierna är därför enligt min mening för tidigt väckt. Jag ber alltså, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Riksdagen har vid två tillfällen under senare år uttalat att simulerade val med majoritetsvalsystem borde genomföras. Både 1969 och 1971 var utskottet enigt i den bedömningen. De tilltänkta studierna har också kommit till stånd, senast genom det arbete som personvalsoch valkretsutredningen genomfört på grundval av 1973 års valsiffror. Personvalsoch valkretsutredningens undersökning är intressant. Som alla vet ledde 1973 års val fram till den s.k. lotteririksdagen. Vem minns inte Ströyers teckning i Dagens Nyheter av riksdagsmannen som gick upp i denna talarstol och sade: Herr talman! Ärade tombola! Ingen torde bestrida att detta med en lotteririksdag var olyckligt ur parlamentarisk och praktisk-politisk synvinkel. 1976 års val ledde till en någorlunda klar majoritet i riksdagen, men nu är vi tillbaka i ett läge som är så nära jämviktsriksdagens som man kan komma med ett udda antal ledamöter. Personvalsutredningens analys — som utfördes av statsvetaren Lennart Brantgärde vid Göteborgs universitet — visade att med ett majoritetsvalsystem hade vi 1974-1976 undvikit lotteririksdagen. Om alla partier hade gått fram var för sig hade socialdemokraterna vunnit en förkrossande valseger. 300 mandat mot 49 borgerliga hade resultatet blivit. Om å andra sidan de borgerliga gått samman valtekniskt hade den socialdemokratiska majoriteten förbytts i en borgerlig. De borgerliga hade fått 207 mandat, dvs. en övervikt med 65. Om slutligen beräkningen gjorts för de s.k. blocken hade socialdemokraterna och vpk fått 187 mandat, dvs. en övervikt med 25. Vad personvalsoch valkretsutredningens studie visar är att ett majoritetsvalsystem brukar leda till klara valutslag. I England brukar man tala om den s.k. kubregeln, som säger att en förändring av väljarsympatier slår igenom som kuben på förändringen i väljarsiffrorna. Undersökningen visar också på det i och för sig välkända förhållandet att majoritetsval i enmansvalkretsar leder till att små partier går upp i de större så att till slut endast två eller tre partier blir kvar. Fru talman! Jag har tillsammans med Arne Gadd motionerat om att dessa studier skall följas upp med ytterligare analyser av 1976 och 1979 års valsiffror. I personvalsoch valkretsutredningens betänkande finns valkretsindelningen så väl dokumenterad att det inte är något stort arbete att göra nya analyser. Jag tycker att när vi nu har studier av detta slag ända från författningsutredningens tid — då Rickard Sandler initierade dem — så är det ett värde att serien fullföljs och kompletteras. Vi har i motionen föreslagit att grundlagskommittén skall få i uppdrag att göra dessa studier. Nu är den utredningen snart färdig med sitt arbete, sägs det, och därför kan det väl, som framhållits i den socialdemokratiska reservationen, vara lämpligt att något annat organ får i uppdrag att göra dem. Jag skulle t.ex. kunna tänka mig att valsektionen på riksskatteverket kunde vara en lämplig experimentverkstad i sådana här frågor. Som sagt: Utskottet har tidigare — med bifall till motioner som jag varit med om att väcka — varit enigt om det värdefulla i att debatten om valsystemet furneras med färskt material om hur majoritetsvalen skulle fungera. Jag är medveten om att det inte i dag är aktuellt att på allvar pröva en övergång till majoritetsval. Professor Jörgen Westerståhl har i en debattartikel konstaterat att ett proportionellt valsystem inte kan ändras annat än i riktning mot mer exakt proportionalitet. Förutsättningar för ändringar i den andra riktningen finns bara efter politiska krissituationer då det parlamentariska systemet gjort bankrutt. Visserligen är jag och många med mig i dag kritiska mot det sätt på vilket parlamentarismen fungerar — den har under hela 1970-talet lett till att vi fått regeringar med alltför svagt underlag i parlamentet — men att beteckna situationen som så krisartad att den kan jämföras med slutstadiet av t.ex. Weimarrepubliken är dock att gå för långt, det skall jag villigt medge. Fru talman! Så som svensk politik fungerar i dag, med en alltmer låst politisk blocksituation, vore det naturligtvis mest logiskt med majoritetsval och tvåpartisystem. Både i 1976 och i 1979 års val ställdes väljarna i realiteten inför två alternativ. För det ena alternativet svarade socialdemokraterna och för det andra de borgerliga partierna tillsammans. Men medan socialdemokraterna i valrörelsen kunde presentera en — och endast en — politik inför väljarna, så gick de borgerliga partierna ut med tre åsiktspaket. Alla kunde förstå att resultatet av en borgerlig valseger skulle bli något slags Nr 27 sammanvägning av dessa politiska alternativ, men ingen kunde i förväg säga Onsdagen den något mera entydigt om vilket förhandlingsresultat de tre samverkande 19 november 1980 partierna skulle komma fram till. Och, fru talman, inom parentes sagt var det nog inte många som trodde att blandningen skulle bli så högerdominerad. Vissa grundlags Hade detta stått klart för väljarna, är det sannolikt att resultatet hade blivit frågor ett annat — men det är ju en annan historia. Jag tycker alltså att vårt politiska system i dag i realiteten fungerar som ett tvåpartisystem. Jag har många gånger både här i kammaren och i andra sammanhang beklagat detta, men så länge läget är sådant och inga tecken kan skönjas på någon förändring är det bara att konstatera faktum. Vi har i dag en parlamentarism av närmast engelsk modell, men vi har ett proportionellt valsystem som närmast är uppbyggt för att passa i en situation med samlingsregerande. Summan av det hela blir att vi ser ut att vara dömda att leva inte bara med växlande utan framför allt med svaga majoriteter eller rent av utan några majoriteter alls. Att det här inte i längden kan vara bra vare sig för landets ekonomi eller för politikens anseende är uppenbart. Det vore därför bra med en viss beredskap på detta område. Och när det inte kostar mer att upprätthålla denna än vad det nu gör, sedan personvalsutredningen gjort det tunga jobbet med valkretsindelningen, är jag uppriktigt sagt förvånad över att vi från socialdemokratiskt håll var tvungna att i utskottet reservera oss till förmån för fortsatta studier. Kanske kan förklaringen finnas i den argumentering som Per Ahlmark och hans folkpartistiske kamrat Eric Nelander framförde i ett särskilt yttrande när frågan senast var föremål för behandling 1971. Då skrev de två folkpartisterna i ett särskilt yttrande: ”Ju mer kunskap man får om detta valsystems verkningar, desto svårare blir det att vinna anhängare för det. Också detta skäl gör att vi inte vill motsätta oss utskottets förord för en undersökning av hur majoritetsval skulle ha verkat med 1970 års svenska valsiffror.” Så kunde folkpartisterna resonera i början av 1970-talet. I dag, nio år och tre val senare, är det inte lika lätt längre. I dag vågar man inte bidra till att skapa mer kunskap om detta valsystems verkningar — för att uttrycka det på samma sätt som i citatet. Det ligger nära till hands att tro att Daniel Tarschys och hans kamrater i dag är betydligt mera tveksamma om möjligheterna att vinna opinion mot majoritetsvalen genom att ytterligare belysa systemets verkningar. För väljarna vore det en förbättring om de redan i valrörelserna ställdes inför de två alternativ det i praktiken är fråga om och inte som nu fick tre alternativ, som närmast är att betrakta som prov utan värde, från den borgerliga kanten. Fru talman! Redan 1972 var en kantring på väg inom opinionen i denna fråga. Jag blev då genom några ledare jag skrevi tidningen Folket inledare till en omfattande pressdebatt om valsystemet. Och i den debatten fanns det många exempel även på borgerliga pressröster som i sant liberal Karl Staaff-anda ansåg att majoritetsvalen var ett intressant alternativ. Jag 121 bläddrade häromdagen litet i min klippärm från den tiden och fann t.ex. att Kvällsposten, Nya Wermlands-Tidningen och Vestmanlands Läns Tidning var intresserade av tanken. Dagens Nyheter tog allvarligt på minoritetsregerandets problem, och i Svenska Dagbladet tyckte man att det var angeläget att med valstatistiska undersökningar förse debatten i dessa frågor med aktuellt sakmaterial. Även om jag nu har förståelse för att Daniel Tarschys, om han står på samma ståndpunkt som Per Ahlmark för nio år sedan, har svårt att förlika sig med tanken på att få en fortsatt debatt om valsystemet, får jag ändå yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 4. Och jag tycker då egentligen att jag borde kunna få stöd av åtminstone moderaterna. För även om folkpartiet numera alltför ofta följer moderaterna i vått och torrt, vore det väl tryggare ur moderat synvinkel med ett valsystem som stimulerar till en mer permanent samverkan på den borgerliga kanten.
Fru talman! I sina kommentarer om besparingspropositionen förklarade ju socialdemokraterna att det var mycket angeläget att spara inom kommitté väsendet. De utlovade faktiskt att kanslihuset inkl. kommittéerna skulle bantas med 20 96 den dag socialdemokraterna återvände till makten. Den dagen måtte vara avlägsen, eftersom de här i kammaren oavbrutet föreslår nya utredningar i alla möjliga och omöjliga ämnen. Den här gången gäller det ett omöjligt ämne — omöjligt i den meningen att det inte finns skymten till sannolikhet att utredningen leder till resultat. Socialdemokraterna vill hålla liv i den gamla tanken om införande av majoritetsval i Sverige, ett valsystem som skulle innebära att hela Norrland företräddes av socialdemokrater och nästan hela Götaland av borgerliga ledamöter. Den tanken har varit stendöd i över 60 år, vilka tidningar i Värmland som än må stödja Olle Svensson, och den lär inte uppväckas genom de räkneövningar som socialdemokraterna nu vill att regeringen skall beställa. Räkneövningar av det här slaget har genomförts två gånger tidigare, både med simulerade och med verkliga data. Inga som helst nya rön skulle kunna framkomma genom ytterligare en undersökning. Möjligen skulle en undersökning kunna upplysa Olle Svensson om det som han tycks ha missförstått, nämligen att det vid ett majoritetsvalssystem inte alls finns någon garanti för att det blir en klar övervikt för något parti eller någon partikonstellation. Det finns inget som helst i ett sådant system som garanterar att man får en särskilt stark majoritet. Med ett sådant system kan det, lika väl som i vårt nuvarande system, bli en mycket knapp övervikt. Om en förnyad undersökning skulle kunna lära Olle Svensson den saken, är det klart att den kunde ha en viss funktion. Någon annan funktion kan jag inte se att den skulle kunna ha. Fru talman! Jag förstår att det kan synas lockande för Olle Svensson att i efterhand simulera fram en socialdemokratisk valseger 1979.

Nr 27 Fru talman! Nu sade Daniel Tarschys att den här tanken varit stendöd i Onsdagen den över 60 år, men faktum är att vid åtminstone två eller tre tidigare tillfällen har 19 november 1980 även hans partikamrater stött just kravet på att de här räkneövningarna skall utföras. Därför tycker jag att Daniel Tarschys resonemang verkar litet Vissa grundlagsologiskt. Jag vill också påminna Daniel Tarschys om att han, när han frågor argumenterar här, inte deltar i något statsvetenskapligt proseminarium. Docenten bör ägna sig åt sina polemiska lekar när han är tillsammans med studenterna. Vad han här har sagt finns ju i läroböckerna. Men där står också att de utslag till förmån för minoriteter inom väljarkåren som kan komma ut av ett majoritetsval hör till undantagen.

Men låt mig nu återföra debatten till dagens politiska realiteter. Tyvärr ser det ut som om arbetet i Gunnar Heckschers författningsutredning, som beräknas bli färdig i vår, kommer att köra fast. Vi socialdemokrater utgick, då frågan om en utredning behandlades i utskottet, från de erfarenheter som gjorts under enkammarriksdagens tid. Dessa har under de senaste fyra åren entydigt pekat på att vi behöver regeringar med starkare parlamentariskt stöd. För att underlätta detta har vi föreslagit nya regler för hur statsministern skall utses vid regeringskris eller efter val, men framför allt har vi velat införa ett fungerande upplösningsinstitut. Regeringen skall ha rätt och möjlighet att upplösa riksdagen i fall av parlamentariska svårigheter. Detta förutsätter att en nyvald riksdag får fortsätta en fullständig ny mandatperiod och inte som nu bara till nästa ordinarie valtillfälle. Med den nuvarande ordningen är det åtminstone under den andra halvan av mandatperioden alltför kort tid kvar till valet för att det skall framstå som meningsfullt att utlysa nyval. Det var därför folkpartiregeringen 1978 fick sin chans — något som visade sig vara ett högt pris att betala för avsaknaden av ett fungerande upplösningsinstrument. Av den allmänna debatten synes framgå att herrar Fiskesjö och Tarschys argumenterar för en rakt motsatt åsikt — rätten att upplösa riksdagen skall tas bort helt. Det är uppenbart att en sådan ordning innebär risk för en långvarig handlingsförlamning och tuvhopparparlamentarism å la C.G. Ekman på 1920-talet och Ola Ullsten på 1970-talet och kanske för ämbetsmannaregeringar. Och i det läget får en diskussion om valsystemets betydelse för den parlamentariska stabiliteten ett större värde än Daniel Tarschys försöker göra gällande.
Fru talman! Jag beundrar Olle Svensson för hans förmåga att i ett treminutersinlägg pressa in så många olika författningsfrågor. Jag skall inte 123 försöka ta upp någon konkurrens i det avseendet, utan jag nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Daniel Tarschys undviker att diskutera minoritetsparlamentarismens problem, men de problemen kommer man inte ifrån i dagens situation. Jag tycker att den inställning som präglar folkpartiet och centern just nu stör möjligheterna att skapa en förbättrad författningspolitisk debatt här i landet — en sådan debatt bör ändå utgå från värdet av att skapa handlingsdugliga regeringar. Det är inte bara genom en valsättsreform man kan uppnå ett sådant mål. Det kan ske också genom en större öppenhet i det politiska systemet, ett samarbete över blockgränser.

Därför tycker jag att de inlägg som jag här gjort hör väl hemma i diskussionen om ett betänkande som rör grundlagsfrågorna.
Fru talman! Jag förmenar inte alls Olle Svensson rätten att fortsätta att föra en debatt både om majoritetsval och om alla de andra frågor som han har tagit upp i denna diskussion. Men vad jag insisterar på är att det förslag som socialdemokraterna har lagt inte är ägnat att tillföra oss mer kunskap om majoritetsvalsystemet. Vi vet redan hur ett sådant fungerar. På basis av simulerade data och verkliga data har det utretts hur det skulle slå i svenska val. Det finns därför inget skäl att bifalla förslaget om ytterligare utredning.

Fru talman! Kollektivanslutningen har så många gånger diskuterats i denna kammare, att det är naturligt att de människor som berörs av kollektivanslutningen och de som har följt debatten om den undrar: Leder dessa debatter i Sveriges riksdag till några konkreta resultat? Inte mindre än sex gånger har riksdagen uttalat att kollektivanslutningen bör upphöra. Men alltjämt förekommer kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet som om inga riksdagsuttalanden hade gjorts. Ingenting tyder på att omfattningen av kollektivanslutningen håller på att minska. Man frågar sig: Hur länge skall detta få fortsätta? Betyder inte riksdagens uttalanden någonting? Just den frågan ställdes till den socialdemokratiske partisekreteraren Sten Andersson när han besökte konstitutionsutskottet i samband med behand lingen av de motioner som har med kollektivanslutningen att göra. Hans svar var: ”För partiet är partikongressens beslut av högre valör än en rekommendation given av partiets motståndare i riksdagen.” Alltså: Sex riksdagsuttalanden om att kollektivanslutningen bör upphöra uppvägs uppenbarligen lätt av ett partikongressbeslut. På annat sätt, fru talman, har man svårt att tolka Sten Anderssons svar. Med den inställningen frågor kan vi inte räkna med att särskilt mycket kommer att hända när det gäller att få bort kollektivanslutningen. Vad man i dag utreder inom socialdemokratin och fackföreningsrörelsen är uppenbarligen inte, som massmedia har fått för sig, att avskaffa kollektivanslutningen, utan bara att finna nya och mera diskreta former för den. Dessa kan måhända bli något smakligare än det nuvarande systemet, men det finns också risk för att resultatet i praktiken blir det motsatta. Vad som nu uppenbarligen föresvävar de socialdemokratiska utredarna, om man skall tro vad Sten Andersson sade inför konstitutionsutskottet, är att i fortsättningen inte längre kollektivansluta medlemmar, fysiska personer, utan i stället ansluta hela avdelningar till det socialdemokratiska partiet. Fördelen är då naturligtvis att man slipper bråket med besvärliga reservanter — man kollektivansluter ju en juridisk person och inte individer. Kanske minskar också problemet med individuella trakasserier och allt vad de innebär av oförmånlig publicitet och dålig stämning ute på arbetsplatserna. Men det finns en ännu större fördel för det socialdemokratiska partiet om man följer denna väg, och det är den ekonomiska sidan av saken. Vid sitt besök i konstitutionsutskottet liknade Sten Andersson det nya systemet — om det nu kommer — vid de system som redan i dag tillämpas av fackliga avdelningar t.ex. gentemot ABF. Vid anslutningen dit får den fackliga avdelningen betala en avgift i klump. Nu öppnar sig oanade perspektiv. Vi kan tänka oss att den ena avdelningen efter den andra ansluter sig till det socialdemokratiska partiet. Formellt sett blir det då inte så att några individer på det här sättet ansluts till SAP men väl ett antal avdelningar, som får betala för det nöjet. Det socialdemokratiska partiet blir då verkligen ett unikt parti i svensk politik, genom att det kommer att ha två sorters medlemmar: dels kommer partiet att bestå av individer som ansluter sig dit frivilligt, dels kommer det att bestå av ett antal fackliga organisationer, alltså juridiska personer. Detta är alltså dagsläget i frågan. Vi har att vänta oss en listigare form av kollektivanslutning, som ger en något snyggare fasad utåt men bevarar de ekonomiska fördelarna för det socialdemokratiska partiet. Fortfarande får ju de som inte vill vara med och stödja det socialdemokratiska partiet betala, men deras möjlighet att få kontroll och insyn blir med all sannolikhet t. o .m. mindre än den är i dagsläget. Om man nu har inställningen att kollektivanslutningen är felaktig och orimlig ur demokratisk synpunkt, blir det en fråga om hur den skall kunna bringas ur världen. Här finns det olika modeller: För det första finns ju modellen att det socialdemokratiska partiet självt avskaffar kollektivanslutningen. Jag erkänner gärna att det här är ett komplicerat problem för detta parti, men partiet har haft god tid på sig — debatten har varat i många år — och frågan borde därför snabbt kunna komma till ett avgörande. Men, fru talman, ingenting tyder i dag på att några konkreta åtgärder i den riktningen är på gång. För det andra kan uttalanden från riksdagen göras, vilka förhoppningsvis leder till avsedd effekt. Men sex gånger tidigare har riksdagen gjort sådana uttalanden, och effekten har uteblivit. Detta är alltså icke en framkomlig väg, utan en tom demonstration. Vi kan fortsätta att göra uttalanden som bekräftelse på riksdagsmajoritetens ståndpunkt, men vi skall vara medvetna om att det då bara handlar om markeringar och ingenting annat. För det tredje kan riksdagen ta initiativ till en lagstiftning. Detta är den moderata ståndpunkten, och den höll på att bli också folkpartiets ståndpunkt vid landsmötesdebatten i somras, men i sista sekunden ingrep enligt pressuppgifter partiledningen, och folkpartisterna i det landsmötesutskott som diskuterade frågan hade alltså ingen möjlighet att föra den till ett konkret beslut. Det intressanta är ju vad Sten Andersson sade om frågan om lagstiftning eller inte vid sitt besök i utskottet. Han svarade på en direkt fråga av en representant i utskottet — nämligen en representant för folkpartiet — jag citerar ordagrant: ”Låt mig säga som svar på frågan att om jag hade din uppfattning, att detta strider mot viktiga demokratiska principer och kanske rent av innebär ett våldförande på demokratin, så skulle jag inte tveka ett ögonblick att föreslå en lagstiftning.” Fru talman! Moderata samlingspartiet håller fast vid sin ståndpunkt att det endast är en lagstiftning eller hot om lagstiftning som kan få socialdemokratin att avskaffa den odemokratiska kollektivanslutningen. Vår reservation nr 5, som jag ber att få yrka bifall till, innebär att vi hos regeringen begär förslag till lagstiftning mot kollektivanslutning till politiskt parti. Vi har också i utskottet haft besök av professor Leif Lewin, som i ett stort forskningsarbete verkligen har gått på djupet när det gäller kollektivanslutningsproblematiken. — Den utredningen borde utgöra en allvarlig läsning för dem som håller fast vid kollektivanslutningen. — Han belägger där trakasserier av väldig omfattning mot dem som vågar reservera sig, och han pekar på att 64 96 av alla medlemmar i facket anser att kollektivanslutning till ett politiskt parti är en felaktig form av medlemskap. Han fann också att över 50 70 av förtroendemännen på lokal nivå, dvs. sektionsstyrelseoch avdelningsstyrelseledamöter, också var emot kollektivanslutningen.

Det är nödvändigt att även de partier som tidigare gått på uttalandevägen tar sig en allvarlig funderare inför framtiden på om ändå inte en lagstiftning skulle innebära att vi äntligen fick ett slut på den här företeelsen. Även om vi i moderata samlingspartiet inte tror att riksdagsut Nr 27 talanden har någon praktisk effekt, vill vi emellertid självfallet inte motsätta Onsdagen den oss att riksdagen fortsätter att uttala sig mot kollektivanslutningen. Skulle 19 november 1980 reservation 5 icke vinna kammarens gehör vid den votering som skall följa om en stund, kommer vi från moderata samlingspartiets sida att stödja Vissa grundlagsreservation 6, som innebär ett uttalande i frågan. Fru talman! Ur demokratisk synpunkt och med hänsyn till respekten för de politiska partierna och den fackliga rörelsen kan vi inte göra annat än att vädja till det socialdemokratiska partiet att snarast upphöra med kollektivanslutningen. Gör det inte det, så kommer kravet på lagstiftning att växa sig allt starkare i landet.

Fru talman! De här debatterna om kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet följer ständigt samma mönster. Riksdagspartierna formerar sig i på förhand givna grupperingar. Socialdemokraterna försvarar sitt konservativa synsätt i den här frågan med några få skrivna ord, där man skjuter ifrån sig problemet genom att hänvisa till de fackliga organisationerna. Moderaterna vill ha en lagstiftning utan att beskriva konsekvenserna av en sådan i hela dess vidd. Vi inom centern — och vi är i denna fråga i gott sällskap med folkpartiet — anser det fortfarande nödvändigt med ett kraftfullt uttalande från riksdagen mot det missförhållande som kollektivanslutningen utgör. Positionerna är alltså givna, och argumenten är väl kända. Ingen av partiernas företrädare kan undgå att låta vanans nötta läxa för evigt repas upp igen. Ändå är en årlig debatt i den här frågan nödvändig. Den är nödvändig därför att det varje år tillkommer ett stort antal medborgare som berörs av det missförhållande som vi här påtalar. Varje år går ett stort antal medborgare in på arbetsmarknaden. De får en anställning, och därmed går de också in i facket — det är en självklarhet. Vissa av LO-förbundens fackföreningar tillämpar en automatisk anslutning till det socialdemokratiska partiet. Är man fackligt aktiv, är man medveten om detta, men många upptäcker det långt efteråt. Det är många som tiger och lider. Man vill inte bli utsatt för trakasserier på arbetsplatsen på grund av att man är oliktänkande i den här frågan. Man utnyttjar därför inte reservationsrätten. Att trakasserier förekommer är bevisat. I likhet med Anders Björck hänvisar jag till professor Lewins vetenskapliga undersökning. Den visar att bara 5 76 utnyttjar reservationsrätten. Det har sin givna förklaring. Men den tysta gruppen — de som inte reserverar sig — hör av sig till oss folkvalda och klagar på facket. Men nu är den här frågan i grunden inte någon fackföreningsfråga. Låt mig säga till socialdemokraternas talesman: Skyll inte på facket! Det är socialdemokraterna ensamma som bär ansvaret för att missförhållandet består. Gör som vi andra riksdagspartier! Tacka nej till kollektivanslutna medlemmar! Satsa på individen i stället — då försvinner den här tvistefrå 127 Det kan inte finnas några ideologiska skäl för det här systemet. Jag kan begripa att det finns ekonomiska, men erkänn då detta rakt ut! Vi inom centern tar inte ens emot pengar från organisationer eller företag. Det betyder att vi måste skjuta till mera av idealitet och personliga uppoffringar från enskilda när det gäller partiarbetet, men det går också. Om socialdemokraterna däremot tar emot anslag, så vill jag inte lägga mig i det. Därmed har jag också klartgjort att det finns en rågång mellan vår uppfattning och moderaternas om hur den här frågan skall lösas. Som jag sade inledningsvis vill moderaterna lagstifta mot kollektivanslutningen. Det vill med andra ord säga att vi skall i princip föreskriva regler för hur enskilda organisationer ordnar sitt inre liv. Jag undrar om moderaterna har tänkt igenom den här frågan ordentligt, för vi kan inte se frågan isolerad från andra föreningsoch organisationsfrågor. Det är sant att också jag får åtskilliga telefonsamtal från av facket kollektivanslutna medlemmar, som mycket upprört kräver att vi i lag skall förbjuda kollektivanslutningen. Det tar sin tid att förklara varför vi anser oss tvungna att hålla på uttalandelinjen före lagstiftningslinjen, men det går om man ger sig tid. Att lagstifta, fru talman, är ungefär som att kasta en sten i vattnet — man vet inte hur långt ringarna kan nå. Därför vill jag också i år yrka bifall till den reservation — i det här fallet nr 6 — som innebär ett riksdagsuttalande mot kollektivanslutningen.
Fru talman! Det är definitivt inte på det sättet att moderata samlingspartiet har något intresse av att reglera, för att citera herr Nordin, organisationernas inre liv. Det är precis motsatsen det handlar om. Det gäller huruvida formerna för anslutning till vårt lands största politiska parti från fackföreningsrörelsens sida skall vara demokratiska eller inte. Det är detta och ingenting annat hela kollektivanslutningsdebatten rör. Sedan får olika politiska partier sköta sitt — det skall inte riksdagen lägga sig i. Men vi vet ju att, precis som herr Nordin sade, det socialdemokratiska partiet glatt accepterar den här typen av medlemmar. Jag vill t.o.m. påstå att man uppmanar till kollektivanslutning därför att detta är en ekonomiskt fördelaktig form för partiet att få in stora medlemskadrer. Min fråga till herr Nordin, fru talman, måste bli: Hur många uttalanden tror herr Nordin att riksdagen skall behöva göra innan det som herr Nordin så utomordentligt vältaligt pläderade för här för några minuter sedan kan uppnås? Blir det effekter efter det sjunde uttalandet, som riksdagen kanske gör om en stund? Behövs det något halvdussin till? Tror herr Nordin verkligen att uttalandena har någon effekt? Det är detta, fru talman, som dagens debatt gäller mer än någonsin tidigare, mot bakgrund av vad den socialdemokratiske partisekreteraren har Nr 27

Fru talman! Det är inte moderaternas avsikt att reglera föreningars inre liv, säger Anders Björck mycket frejdigt. Jag sätter i och för sig värde på det uttalandet. Men samtidigt gör det mig mycket orolig om huruvida Anders Björck verkligen har läst på den här frågan ordentligt. Som jag sade i mitt tidigare anförande kan man inte se denna fråga isolerad från andra frågor som gäller föreningars inre liv. Jag vet att det tidigare faktiskt har väckts moderata motioner i den riktningen — att man skulle reglera föreningars inre liv. Men det är värdefullt att Anders Björck nu har retirerat från denna gamla moderata ståndpunkt och nu säger att detta inte är avsikten. Anders Björck tror alltså att det är möjligt att isolera den här lagen till att enbart gälla kollektivanslutningen. Så naiv får man faktiskt inte vara när man beträder det här området. Hur många uttalanden skall riksdagen behöva göra? Jag talade om en sten i mitt första anförande. Det finns ett gammalt uttryck som lyder: Droppen urholkar stenen, inte genom sin kraft utan genom att falla ofta. Med en droppe som faller en gång om året kan det kanske i och för sig tyckas att det tar lång tid innan stenen blir urholkad. Men, Anders Björck, var viss om att de uttalanden som görs är väl uppmärksammade! De påverkar den debatt som man för ute på arbetsplatserna. Det är en levande debatt, som hålls vid liv tack vare dessa uttalanden. Den debatten skulle förmodligen inte kunna föras med samma framgång om det funnes ett ständigt upprepat sterilt krav som innebar att man ropade på lagstiftning i alla möjliga sammanhang.
Fru talman! Jag har liksom alla andra, hoppas jag, som deltar i den här debatten försökt läsa på det betänkande och det ämne som det handlar om. Om man gör det, så kommer man fram till att kravet på lagstiftning berör ett enda parti och en enda facklig organisation, nämligen Landsorganisationen. Hur kan man då påstå att förslaget skulle få ringeffekter långt in på en rad andra områden? Vilket annat parti tar emot kollektivanslutna medlemmar? Gör centern det, kanske? Vilken annan organisation kollektivansluter folk till ett politiskt parti? Är det jordbrukets föreningsrörelse herr Nordin syftar på? Naturligtvis inte. Det är ett parti och en facklig organisation det handlar om och ingenting annat. Sällan, fru talman, har det varit så lätt att avgränsa en fråga som i det här speciella fallet. Sedan säger herr Nordin: Vill herr Björck ingripa i föreningarnas och organisationernas liv? Då frågar jag: Vill herr Nordin att föreningar och organisationer skall få ingripa i enskilda individers liv? Det är det som är den relevanta frågan, och vad den gäller är naturligtvis långt obehagligare än motsatsen — om något sådant nu skulle vara fallet. Herr Nordin är optimist. Det hedrar honom. Han tyr sig till det gamla romarcitatet om att droppen urholkar stenen, icke genom sin kraft utan 129 genomatt falla ofta. Låt mig säga att det behövs väldigt många droppar för att urholka denna sten. Den socialdemokratiska beslutsamheten att hålla fast vid kollektivanslutningen är icke formad i någon mjuk sandsten eller något liknande utan i den hårdaste granit. Därför borde nog herr Nordin, som kommer från en trakt som har en kust med rejäla stenar, vara medveten om att det tar oändlig tid innan det blir något resultat på det här området. Låt oss vara överens om att det enda som här betyder någonting är att det blir en lagstiftning! Vi har haft en debatt i Sverige långt innan riksdagen började göra uttalanden om kollektivanslutningen. Den debatten har icke lett till något resultat, och någon förändring till det bättre sedan riksdagen började göra uttalanden har tyvärr icke heller skett.
Fru talman! Anders Björck för en skendebatt och pratar om en massa ovidkommande saker. Men jag skall förlåta honom. Det skall jag göra därför att jag erinrar mig ett citat ur Bibeln, där någon frågar hur många gånger man skall förlåta sin broder. ”Är sju gånger nog? Jesus svarade honom: Jag säger dig: Icke sju gånger, utan sjuttio gånger sju gånger.” Jag skall förlåta Anders Björck denna utflykt vid sidan om den verkliga debatten sjuttio gånger sju gånger.

Fru talman! Frågan om kollektiv anslutning till politiskt parti är, som vi nyss hörde, ett gammalt ärende på riksdagens bord och kan väl närmast betraktas som en följetong. I den här speciella följetongen verkar det som om händelseförloppet i varje årsavsnitt går en liten bit framåt, även om det kommer en och annan ny rollinnehavare. Jag skall inte lägga mig i den skeneller stendebatt som nyss förekom, men som bohuslänning måste jag säga att också granit naturligtvis urholkas så småningom, även om det tar litet tid. Nu är det emellertid varken sandsten eller granit det gäller utan människor. Även om någon heter Sten är det väl möjligt att någonting händer. I varje fall har vi som liberaler en litet mer optimistisk syn och tror att om vi talar tillräckligt länge om det här, så kanske det händer någonting. Jag vill, fru talman, göra det som herrarna nyss sade att de skulle göra men som de knappast har gjort — jag vill föra fram de demokratiska principer som ligger till grund för vårt ställningstagande. För det första är det en viktig princip att den som vill bli medlem i ett politiskt parti skall bestämma om det själv och ansöka om det. För det andra är det också en viktig princip att rätten att vara anonym måste finnas och respekteras. Hur mycket vi inom varje parti än önskar att vi får medlemmar, människor som öppet talar om var de hör hemma, så måste det ändå vara en okränkbar rätt att den som vill vara anonym skall kunna vara Nr 27 det och att valhemligheten aldrig sätts i fråga eller i fara. Onsdagen den Tyvärr har man på socialdemokratiskt håll aldrig fullt ut accepterat dessa 19 november 1980 grundläggande principer. Kollektivanslutning, som i dag sker av hundratusentals människor i fackliga föreningar, är ett brott mot dessa principer. Låt — Vissa grundlagsmigslå fast att vi i folkpartiet inte riktar någon anklagelse mot fackföreningar frågor och den fackliga tillhörigheten. Vi betraktar det som självklart att det skall finnas fackliga föreningar. I stället är det en uppgift för det socialdemokratiska partiet, som är det enda parti som utnyttjar kollektiv anslutning, att se till att denna odemokratiska ordning upphör. Trots att jag nyss sade att vi i folkpartiet naturligtvis menar att fackliga föreningar skall finnas, så är det ju i det här fallet ändå deras medlemmar som berörs. Men det är det socialdemokratiska partiet som skall ta ansvaret. Att det sedan gammalt finns en intressegemenskap mellan det socialdemokratiska partiet som den politiska delen av arbetarrörelsen och vissa av fackföreningarnas medlemmar som arbetarrörelsens fackliga del är obestridligt. Därtill lär det vara lika obestridligt att en mycket stor procent av fackorganisationernas medlemmar tillhör andra partier. Det har ju inte minst Leif Lewins undersökning visat. Han nämner att bara 61 960 av medlemmarna i dessa föreningar anser sig vara socialdemokrater. Att mot den bakgrunden låta en majoritet av en fackförening besluta om en kollektiv anslutning av medlemmarna till ett visst politiskt parti måste ju vara ett brott mot rätten till politisk åsiktsfrihet. Ofta hör man bortförklaringen att fackföreningen i vanlig demokratisk ordning kan besluta om att medlemmarna skall tillhöra det socialdemokratiska partiet, att de alltså skall ha den ”förmånen”, som man uttrycker det. Man påstår att mot den ordningen finns det ingenting att anmärka. Men samtidigt framhåller man det som en speciell förtjänst att dessa i demokratisk ordning fattade beslut inte är bindande för medlemmarna. De har nämligen reservationsrätt. Och det förhållandet, att en person genom en skriftlig reservation kan komma ur ett parti till vilket han eller hon aldrig har anslutit sig, framställs som något i stil med våra andra demokratiska rättigheter. Det måste slås fast, i dag precis som tidigare, att reservationsrätten inte är en rättighet utan en påtvingad skyldighet. Det förhållandet att man reserverar sig utgör också ett hot mot den grundläggande rätten att slippa tala om till vilket parti man ansluter sig. I och med att man talar om, att man inte tillhör ett visst parti, är ju gärdet upprivet. Detta är klart odemokratiskt. Vi vet i dag att det finns delade meningar inom socialdemokratin om den kollektiva anslutningen. Det får vi upprepade vittnesbörd om från fackföreningsmedlemmarna, från ledare inom fackliga förbund, från opinionsundersökningar och från vetenskapliga undersökningar. Detta inger ändå ett visst hopp inför framtiden. Men vi vet också genom rapporter utifrån fältet att människor blir trakasserade därför att de öppet valt att reservera sig och tala om, var de hör hemma. Det är otillständigt i ett land som vårt med anspråk på att betraktas som en demokrati. Var och en som på något sätt blir trakasserad är en för mycket. 131 Det socialdemokratiska partiet måste nu äntligen lösa den här frågan — och kryp inte bakom facket! Det är anslutningen till socialdemokratiska partiet det gäller, och det är det partiet som äntligen måste lyssna till rörelsen och ta steget fullt ut för att leva upp till allmänt vedertagna demokratiska principer. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Den här frågan är ingalunda ny, vare sig här i riksdagen eller inom arbetarrörelsen. I riksdagen har de borgerliga partiernas olika ledamöter sysselsatt sig med den sedan 1970-talets början. Frågan om kollektivanslutningen var vid seklets början mycket omtvistad inom både fackföreningsrörelsen och det dåvarande socialdemokratiska partiet. Alltsedan dess har den också av och till diskuterats, främst inom fackföreningsrörelsen. Sedan början av 1970-talet har — som jag nämnde — borgerliga riksdagsledamöter börjat intressera sig för hur vissa fackliga avdelningar kollektivt ansluter sina medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Men samtidigt är de inte på något sätt villiga att diskutera upphörandet av andra kollektivanslutningar. Jag tänker då främst på den tvångsanslutning som varje medborgare föds till i det här landet, nämligen anslutningen till statskyrkan. Lika litet som reservationer i fråga om medlemskap i statskyrkan leder till någon fullständig befrielse från beskattning eller avgift till den institutionen leder reservationer mot kollektivanslutning till socialdemokratiska partiet till lägre fackföreningsavgift. Men det är inte detta som är det viktiga, utan det är just att den enskilda individen ansluts kollektivt. Ändå är det i så fall mera smakligt med kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet än till kyrkan. I det första fallet är man i varje fall vuxen nog att ta ställning själv. Det är man som bekant inte när man tvångsansluts till statskyrkan i samband med födelsen. I vänsterpartiet kommunisterna är vi motståndare till den här formen av anslutning av fackliga organisationers medlemmar till socialdemokratiska partiet och till partier över huvud taget. Det var också vänstern i det dåvarande socialdemokratiska partiet som gick emot kollektivanslutning i arbetarrörelsens brytningstid. Vi från vänsterpartiet kommunisterna anser det vara hyckleri av moderater och andra borgare att kasta sig in i den här debatten. Ni står ju bara utanför och ojar er. Ni kan så att säga aldrig tala från insidan. Inom fackföreningsrörelsen i Sverige stiger — det kanske ni inte har märkt — opinionen mot den här formen av anslutning till SAP. Men också den debatten står ni utanför. Världen över finner arbetarna alltmer, oavsett samhällssystem, att den fackliga organisationen måste stå fri och obunden gentemot både staten och partierna. Det är en utveckling också i Sverige. Att LO nu äntligen tycks ha tagit ett steg i den riktningen, tyder LO-ledningens och Gunnar Nilssons uttalande från i går med anledning av den kommande avtalsrörelsen på. Gunnar Nilsson sade nämligen — och det har vi väntat länge på — att LO inte längre kunde ta ansvar för Nr 27 samhällsekonomin. En facklig organisation måste faktiskt stå obunden både Onsdagen den till partier och till statsapparaten för att kunna verka för sina medlem 19 november 1980 mar. Vi ansluter oss inte på något vis till de synpunkter som de borgerliga ledamöterna både här och i andra sammanhang har framfört. Vad de säger är enligt vår mening hyckleri. Däremot anser vi att det även i år, när nu denna fråga tas upp för sjunde gången, finns skäl att lägga ett särskilt yrkande på samma sätt som andra partier framför reservationer. Vårt särskilda yrkande har följande lydelse: Det socialdemokratiska partiet tillämpar, genom att motta huvuddelen av sina medlemmar genom kollektiv anslutning, ett system för medlemsanslutning som strider mot demokratiska principer. Fackföreningarnas uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen.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 Att fackföreningsrörelsen i skilda lägen stöder politiska organisationer är både nödvändigt och riktigt, men det bör ske på basis av organisatorisk självständighet och på fackföreningsfolkets egna villkor. Enligt riksdagens uppfattning är kollektivanslutning till politiskt parti i princip inte försvarbar. När borgerliga politiker går till angrepp mot kollektivanslutningen är det dock inte av omtanke om fackföreningsmedlemmarna. De borgerliga har inget emot kollektivanslutning, när de anser att den tjänar deras egna syften. Sålunda har länge ett flertal av de borgerliga ledamöterna slagit vakt om den religiösa kollektivanslutning som ännu påtvingas hela folket via statskyrkan.

Fru talman! Det fanns ett avsnitt i Tommy Franzéns anförande som faktiskt kräver en kommentar. Vad han där sade framgår också i det utdelade särskilda yrkandet. Tommy Franzén vill göra en jämförelse mellan statskyrkan och kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Men dessa två saker är inte jämförbara. 133 Det är nämligen så att vi har en statskyrka här i landet. Däremot har vi inte något statligt parti eller någon statlig fackföreningsrörelse. Det finns ju Tommy Franzén närstående länder där man har det. Det är också så att den som en gång gått ur statskyrkan aldrig kan bli ansluten igen, om inte han eller hon gör en uttrycklig framställning om detta. Så fungerar inte kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. Jag känner många som blivit anslutna flera gånger. Det är den stora skillnaden, fru talman!
Fru talman! Sven-Erik Nordin har i och för sig rätt när han säger att det inte är riktigt samma sak. Som jag sade i mitt inledningsanförande tycker jag att det är avsevärt gravare att bli ansluten som nyfödd, när man i varje fall inte inom rimlig tid kan ta ställning till vad det innebär att vara ansluten till en kyrklig organisation. I övrigt finner jag att Sven-Erik Nordin — helt i linje med reservationerna, som har varit likadana under de här sju åren — läser innantill vad han sagt tidigare om åren.

Fru talman! Vi skall lyssna till rörelsen, säger Hilding Johansson. Ja, gör det! Och vad blir då svaret? Jo, rimligtvis just det som professor Leif Lewin, statsvetenskaplig forskare, kom fram till i sin stora undersökning, som bara är ett par år gammal. Han undersökte just det som herr Johansson tog upp, nämligen vad man tycker om kollektivanslutningen bland dem som närmast berörs, dvs. bland fackets medlemmar. Resultatet av den undersökningen kan Hilding Johansson inte gärna ifrågasätta, för någon kritik har hittills icke riktats mot den vetenskapliga metodiken — åtminstone har inte jag hört någon sådan. Resultatet blev bl.a. att 64 90 av alla medlemmarna i facket anser att kollektivanslutning till ett politiskt parti är en felaktig form av medlemskap. Leif Lewin påpekade också inför utskottet att ett annat resultat var, att ledningen på lokal nivå när det gäller sektionsstyrelseoch avdelningsstyrelseledamöter till 52 resp. 56 Yo hade exakt samma uppfattning. Men — och här kommer det intressanta — centralt, bland dem som styr och bestämmer i fackförbunden, var motståndet mindre. Så långt är det riktigt. 33 20 bland dem var emot kollektivanslutning, men dubbelt så många bland de s.k. fackliga gräsrötterna hade alltså en helt annan uppfattning. Där har vi svaret från rörelsen. Det är bara att lyssna. Men jag har en känsla av att ni har blivit lomhörda av den kritik som har riktats mot det här systemet. Så till frågan om grundlagen. Det är verkligen icke i grundlagens anda att kollektivt ansluta människor till ett politiskt parti. Grundlagen reglerar också individernas frihet, och det kan sannerligen icke vara i individens intresse att på det här sättet bli ansluten. Jag har respekt för tradition, herr Johansson, mycket stor respekt. Men jag har inte så stor respekt för traditionen att jag vill försvara en odemokratisk form av politisk verksamhet, och jag betraktar Det intressanta med herr Johanssons anförande var egentligen det haninte Onsdagen den sade. Under nästan tio minuter sade han ingenting om hur man skulle kunna 19 november 1980 förbättra de nuvarande förhållandena när det gäller kollektivanslutning
Fru talman! Hilding Johansson sade att det väl inte är något fel i att fackföreningar ansluter sig. Problemet är ju bara det att de inte ansluter sig själva utan medlemmarna, en och en. Det är detta som vi har invändningar emot. Vi tycker alltså att det är viktigt att man har principen att var och en skall ansluta sig själv, så att det inte fattas majoritetsbeslut om anslutning. Hilding Johansson använde, enligt min mening, begreppet föreningsrätt på ett egendomligt sätt. Föreningsrätt brukar väl vanligtvis betyda rätten att bilda föreningar, inte rätten för föreningar att göra vad som helst. Jag tror att det var jag som förde in rörelsen i debatten. Det var just arbetarrörelsen som jag menade. Jag sade tidigare att det inom den egna rörelsen faktiskt förekommer invändningar mot kollektivanslutning. Det var den egna rörelsen som jag menade att man borde lyssna på, inte på de politiska motståndarna, även om det är bra om ni lyssnar på oss också.
Fru talman! Jag tycker dock att det har skett vissa framsteg i den här debatten. Hilding Johansson har släppt litet av sin fixering att skylla hela problemet på beslut i fackföreningarna. Han erkände nämligen i sitt förra anförande att den här kollektivanslutningen betydde både pengar och ett psykologiskt stöd för det socialdemokratiska partiet. Det var bra att vi fick erkännandet att det ligger till på det viset. Hilding Johansson hänvisade till en gammal tradition. Jag känner väl till denna, eftersom man inte kan undgå att läsa historia på det här området. I någon tidigare debatt har jag också sagt att jag har förståelse för att det i början av 1900-talet var naturligt att den här formen växte fram. Men den är inte naturlig i dag. Det socialdemokratiska partiet har växt sig stort, och jag undrar verkligen om det inte är stort nog att stå på egna ben utan att behöva få in pengarna på det här sättet. Mindre partier står på egna ben utan de här formerna. Sedan var det ju intressant att notera att Hilding Johansson hade läst eller hört att Leif Lewin uttalat att ett avskaffande av kollektivanslutningen skulle kunna medföra en ökad demokrati inom fackföreningsrörelsen. Men varför inte hjälpa till att skapa denna ökade demokrati i fackföreningsrörelsen? Det kan socialdemokratin göra genom att vägra ta emot kollektivt anslutna medlemmar.

Fru talman! Kollektivanslutningens praktiska vådor har vi diskuterat många gånger i den här kammaren, och jag skall inte gå in på den delen av frågan. Den här frågan har både praktiska och principiella aspekter, men vad vi nu diskuterar, herr Johansson, är att riksdagen har gjort ett antal uttalanden — sex stycken — om att kollektivanslutningen skall upphöra. Ingenting har hänt. Kollektivanslutningen är kvar och herr Johansson har icke någon gång under sina inlägg i dag gett det allra minsta lilla hopp om att någonting nytt och bättre skulle vara på väg från hans partis sida. Han har inte över huvud taget kommenterat det som den socialdemokratiska partisekreteraren Sten Andersson antydde i utskottet, nämligen att man tänker sig att i fortsättningen ansluta hela avdelningar i klump. Det är ändå något som jag tycker att den här debatten borde handla om. Grundlagarna förbjuder icke den här typen av verksamhet. Vem har påstått det? Vore det på det sättet skulle kollektivanslutningen ha upphört den dag vi antog vår nuvarande grundlag. Däremot drar herr Johansson upp grundlagen och försöker att med dess hjälp legitimera den här verksamheten. Det är heller inte riktigt. Vad det handlar om är ju en i hög grad olämplig Nr 27 form av anslutning till politiskt parti. Och vad som sägs om detta i den Onsdagen den moderata reservationen är följande, herr Johansson: 19 november 1980 ”En grundläggande princip för vårt demokratiska samhällssystem är att var och en har rätt att fritt och självständigt välja åskådning och därmed politisk partitillhörighet.” Min fråga blir naturligtvis: Är vi oense på den här punkten, att man skall få fritt och självständigt välja politisk partitillhörighet? Den frågan tycker jag att de socialdemokratiska företrädarna definitivt måste svara på. Är vi oense på den punkten, säg det i så fall! Är vi ense, då måste det leda till vissa konsekvenser. Det finns ingen annan väg — efter vad vi har upplevt trots alla de här uttalandena och efter det som har sagts av den socialdemokratiska företrädaren i den här debatten i dag — än lagstiftning som berör just den här verksamheten och ingenting annat. Tar vi icke någon form av lagstiftning, kommer vi i framtiden att tvingas till ett stort antal debatter om kollektivanslutningen.
Fru talman! Folkpartiet har den uppfattningen att riksdagen skall göra ett uttalande. Vi tycker oss nämligen märka att opinionen inom fackföreningsrörelsen och inom det socialdemokratiska partiet trots allt är splittrad. Jag anförde en del exempel på vad som stöder oss i denna uppfattning, och av de exemplen tog Hilding Johansson upp opinionsundersökningarna. Det var kanske den minst väsentliga delen — det viktiga är ändå att vissa av förbundsordförandena och en del andra människor som jobbar praktiskt i facket har den uppfattningen att man inte skall ha kollektivanslutning. Det tycker vi visar att det finns något litet hopp om att det så småningom blir en annan ordning. I regeringsformen 3 kap. 1§ står det: ”Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val.” Om någon tvingas att avslöja vilket parti han inte tillhör, har man enligt vår mening därmed i någon mån rivit upp gärdet för valhemligheten. Och det är det som vi vänder oss emot.